Herr talman! Finansutskottets ordförande gjorde ett påpekande som är värt att understryka. Han sade att regeringens politik inte är långsiktig utan kortsiktig, eftersom man inte har egen majoritet. Ja, det är verkligen ett uppvaknande som här har skett. Om man jämför Arne Gadds anförande nyss med det som han höll då han gjorde sin debut som utskottsordförande, kan man i mycket betydande utsträckning spåra en tillnyktring beträffande de politiska realiteter som gäller i kammaren. Arne Gadd sade att diskussioner förekommit främst med centern och vpk. Det är riktigt att man i ett utskott diskuterar de politiska linjer som framförs i propositioner och motioner. Jag deklarerade tidigt på centerns vägnar att förutsättningarna för att centern skulle kunna diskutera alternativ var att man i regeringens politik kunde hitta en realistisk linje när det gäller den långsiktiga ekonomiska politiken. Jag deklarerade också tydligt och klart att regeringen enligt min uppfattning inte hade någon sådan realistisk ekonomisk politik. Det saknas — och det har präglat de här överläggningarna i finansutskottet - från socialdemokratisk sida en helhetssyn på ekonomin och på den ekonomiska politiken. Det är ju — som jag också påminde om i mitt anförande — detta som är så oroande och som gör att alla inviter, alla utsträckta händer och ambitioner att hitta breda lösningar är verkningslösa och meningslösa. Regeringen och socialdemokratin måste se till att man skaffar sig ett ekonomiskt perspektiv, att man är beredd att driva en ekonomisk politik som är trovärdig, men det har man inte gjort. Nu säger Arne Gadd att vi har övergett vårt ansvar för kommunerna. Vad är det för sätt att argumentera? Vi har i vårt budgetalternativ och i vår motion full kostnadstäckning för de åtaganden som vi har gjort bl.a. beträffande skattereformen. Att man vill skylla den handlingsförlamning som regeringen har råkat i på centern tycker jag är ganska avslöjande. Vad sedan beträffar den begränsade omfattningen av mandatet i utskottet är det väl riktigt och ödmjukt att peka på denna, men läget är allvarligare än så: det finns från vår sida en bristande tilltro till den ekonomiska politik regeringen bedriver.

Herr talman! Finansutskottets ordförande, Arne Gadd, säger att regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att förbättra den svenska ekonomin, och det är väl hans skyldighet att utropa detta. Men det som har hänt, Arne Gadd, är ju att man hittills bara har tagit det som är lättvindigt att genomföra i den ekonomiska politiken. Man har gjort devalveringen — inte någon särskilt svår åtgärd att försvara ute mot väljarna. Man har öst på med pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, man har öst på med pengar till industripolitiken. Allt det här är minsann ting i den politiska gottköpsbutiken. Men när ni kommer till det som är av fundamental betydelse för att er politik skall ha någon som helst trovärdighet — att angripa budgetunderskottet — då gör ni halt, då vågar ni ingenting göra. Det är det som är det allvarliga. Jämför den helhetspolitik som mittenregeringen lade fram i september 1981 med en motsvarande devalvering. Den var inte riktigt så stor — det var 10 26 då — men den följdes upp av en politik på marknaderna, för kapital, för arbetskraft osv., för att få dem att fungera, för att få i gång ett sparande till riskkapital, för att få en rörlighet mellan olika sektorer i näringslivet när det gäller arbetskraft etc. Och där fanns en serie av besparingspaket som sammantaget gav uppemot 25 miljarder, som jag sade förut. Var finns den här delen i socialdemokraternas politik? Det allvarliga är ju att finansminis tern och alla andra här står utan något svar. Så länge det är så, finns det ingen trovärdighet i er politik. Herr talman! När det gäller skattereformen noterar jag med tillfredsställelse att Arne Gadd säger — och jag hoppas att finansministern också skall göra det — att den skall ligga fast. Vi har från folkpartiets sida sagt att den är finansierad, och Arne Gadd vet väl om att vi har föreslagit en inkomstförstärkning medelst högre energiskatter fr.o.m. den 1 januari 1984 som vi menar är lagom i förhållande till det som skall finansieras 1984. Därutöver har vi fört fram besparingar som går långt utöver vad skattereformen kräver.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen låter genom finansutskottets ordförande, Arne Gadd, meddela att man helst ser att alla övriga partier sluter upp bakom regeringens förslag och säger ja och amen till dem. Men det vill ju alla regeringar. Det är inget specifikt för den socialdemokratiska regeringen. Alla begriper samtidigt att så går det inte till när en regering saknar majoritet här i riksdagen. Ingen regering kan ställa upp diktat på det sätt som man här försökt att göra. Nu vill Arne Gadd låtsas som om det först försiggick diskussioner, som var positiva, inom finansutskottets ram, men att det sedan kom in ”övergripande politiska värderingar”, som han uttryckte sig, vilka gjorde att man inte kunde vinna något resultat. Sanningen är ju följande, Arne Gadd: Vi förde fram en rad diskussionspunkter. Vi ville bl.a. diskutera frågan om en regionalisering av bilskatten för att därmed motverka effekterna av en höjning av bensinpriserna ute i glesbygderna. Vi förde fram frågan om en förbättring av skatteavdragen för långa arbetsresor för att därmed motverka effekterna för byggnadsarbetare och andra av en höjning av bensinskatten. Finansutskottets ordförande, Arne Gadd, var till en början beredd att diskutera detta, men sedan sade finansdepartementet och regeringen nej till dessa förslag. Man ville inte ha någon fortsatt diskussion om dem. Det är ju, Arne Gadd, sanningen om vad som förekom i finansutskottet. Detta kallar nu Arne Gadd med ett s.k. understatement att samförstånd tydligen inte kan nås genom förhandlingar i finansutskottet. Nej, det är regeringen som avgör, och regeringen sade nej i det här fallet. Arne Gadd uppmanar vpk att sluta upp bakom den socialdemokratiska regeringen och stödja dess politik i stället för att bekämpa den. Han kallar våra förslag för ”delar av underhållningsdetaljen”. Jag tycker det är ett synnerligen övermaga uttalande. Jag vill erinra Arne Gadd och andra om att det inte bara är från vpk:s sida som det ställs motförslag till regeringspolitiken. Både LO och TCO ställer en rad förslag. Menar Arne Gadd verkligen att all debatt inom arbetarrörelsen om den ekonomiska politiken är ett gyckel?

Herr talman! I min förra replik kritiserade jag systemet med stora transfereringar till enskilda, vilket leder till en omfattande rundgång av skatter och bidrag. En del transfereringar går däremot till olönsamma företag och till kommunerna. Socialdemokraterna har numera, i ord, slagit in på den gamla moderatlinjen att dessa bidrag skall minskas. Det har nu faktiskt också skett vad mentalvårdsbidraget beträffar. Socialdemokraterna säger att det bidraget är något som också skall beröras av indextaket. Arne Gadd försöker dock få det till att detta skulle gå ut över de psykiskt sjuka. Det finns inget sådant samband. Mentalvårdsbidraget är en finansiell överföring av medel från staten till landstingen. Vi har ansett att man bör spara mera på denna finansiella överföring. Det betyder inget ställningstagande att psykvården skall minska. Det finns naturligtvis skillnader i synsättet mellan våra två partier vad gäller sysselsättningspolitiken. Det är inte så att vi har olika mål. Jag tror att även socialdemokraterna vill hålla nere arbetslösheten så långt det går. Men vi har skilda uppfattningar om hur det skall gå till. Socialdemokraterna tror att politiker kan skapa jobb genom att ta ut högre skatter och sedan anslå dessa pengar till jobb inom den offentliga sektorn eller betala ut dem i form av industristöd till olönsamma företag. De inser inte att skattehöjningar förstör möjligheterna att skapa jobb, genom att de höjer kostnadsnivån och minskar den privata efterfrågan. Vi moderater menar att endast marknaden kan klara uppgiften att skapa jobb. I en marknadsekonomi är det ytterst konsumenternas efterfrågan som bestämmer produktionens inriktning och omfattning. Enda sättet att varaktigt få ned arbetslösheten är att producera de rätta nyttigheterna till de rätta priserna. Politikernas roll blir då att hålla nere inflationen och att skapa ett gott näringsklimat. Endast genom att näringslivet vinner nya kunder kan det bli några nya jobb. Kompletteringspropositionen säger att full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste mål. Låt mig påminna om den av den engelske författaren och filosofen Parkinsons lagar som formulerades med tanke just på Sverige: Sikta på välstånd, och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning, och du får allt annat än välstånd. Nej; Arne Gadd och övriga socialdemokrater, det går inte att bekämpa arbetslösheten genom att skärpa beskattningen av produktionen. Det går endast genom att man frigör de produktiva och skapande krafterna i samhället.

Herr talman! Jag förstår det dilemma som utskottets värderade herr ordförande befinner sig i. Det har varit en rätt otacksam uppgift att leda finansutskottets arbete i avsaknad av det mandat från regeringens sida som skulle ha kunnat åstadkomma någon form av bred samling kring den ekonomiska politiken. Jag förstår också Arne Gadds besvikelse över denna situation. Jag har — både i utskottet och här tidigare i dag — slagit fast att regeringen, på det sätt som den har gått till verket, inte har skapat förtroende för den ekonomiska politiken. Den har inte skapat de grundläggande förutsättningarna för en hygglig majoritet för angelägna ekonomisk-politiska insatser. Man får, som Arne Gadd här sade, lita till samarbete dels till vänster, dels till höger. Jag skulle vilja karakterisera detta som en valhänt skött process. Arne Gadd hoppas på en islossning till hösten. Vi får se hur det ser ut då. Det är dock inget som helst tvivel om att det är en lång Canossavandring som regeringen har framför sig, om den vill skapa en stabil grund för en ekonomisk politik som syftar till att vi åter skall nå samhällsekonomisk balans. Nu lever vi med ett växande budgetunderskott och växande arbetslöshetsköer. Det skapar inte det förtroende som är en förutsättning för bredare lösningar när det gäller den ekonomiska politiken. När Arne Gadd beskyllert.ex.

Den fördelningspolitiska ambitionen har tydligen den socialdemokratiska regeringen och utskottsrepresentationen totalt övergett. Om jag skall summera kan jag säga att denna debatt trots allt har visat en sak: socialdemokraterna i finansutskottet har vaknat till insikt om att det socialdemokratiska partiet sitter i en minoritetsregering och att det kräver viss ödmjukhet inför uppgiften.
Herr talman! Det är bra att finansutskottets ordförande så klart visar att vi i Sverige i dag har en minoritetsregering, som måste försöka få majoritet än från vänster, än från mitten. Regeringen har inte någon egen politisk kraft i kritiska lägen. Jag vill inte, herr Gadd, vara det minsta spydig mot socialdemokraterna för att ni inte har redovisat några rejäla sparförslag. Att jag har pekat på detta är i stället ett uttryck för att jag känner djup oro för att år efter år — det är faktiskt fråga om ett par år, om vi inte får något förslag i höst — går utan att någonting rejält görs på sparsidan. Ni talar om att ”arbeta och spara oss ur krisen”. Men vad görs, Arne Gadd? När kommer sparförslagen? Det är kanske smärtsamt att erkänna att folkparti-center-regeringen lade fram konkreta besparingsförslag på 20-25 miljarder kronor. Men så var det, Arne Gadd. Det är förvisso sant att svenska folket i valet i september 1982 hade att jämföra den politiken med den socialdemokratiska löftespolitiken. Den matchen vann ni — det kan vi se i dag. Men hur blir det längre fram, när ni har rullat problemen framför er som en växande snöboll? Svårigheterna att få balans i svensk ekonomi blir genom tempoförlusten bara större. På ett enda år har ni ökat statsutgifterna med 43 miljarder kronor, eller 17 Jo. Underskottet är nu uppe i sådana tal att man frågar sig hur man skall klara att komma tillbaka till en rimlig balans. Vi hade brutit trenden, såväl när det gällde inflationsutvecklingen och ränteutvecklingen som i fråga om budgetunderskottet. Det är tre fundamentala faktorer i den ekonomiska politiken, som mittenregeringen hade korrigerat. Sedan kom lössläpptheten i valrörelsen 1982, som kostade oss så mycket — och som framför allt kostar oss mycket tid för att få ordning på vår ekonomi. Till sist vill jag, herr talman, korrigera två saker som Arne Gadd sade. För det första: Vi från folkpartiets sida är naturligtvis icke ute efter att försämra ATP-reformen. Vi har alltid varit för ett fungerande tjänstepensionssystem — och det kommer vi att vara också i fortsättningen. Vad vi nu behöver göra är att säkra finansieringen framöver. Jag tror att också Arne Gadd vet att detta är en fråga som verkligen behöver granskas och analyseras. För det andra: Vi är emot avdragsrätten för fackföreningsavgifter därför att den skapar så många problem, vilket också riksskatteverket har visat. Vi är öppna för att diskutera den tvåsidiga lösning som Arne Gadd efterlyste.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Arne Gadd och andra socialdemokrater i denna debatt. Varför tror ni att Landsorganisationen både i sin tidning och genom uttalanden av företrädare, ordföranden och andra, driver en så hård kritik mot regeringens ekonomiska politik? Tror ni att man gör det därför att man anser att denna politik har varit alltför förmånlig för arbetarna, för dem som är organiserade inom Landsorganisationen? Eller tror ni att man gör det därför att man anser att den ekonomiska politiken har givit kapitalägarna alltför stora fördelar? Jag tror att det finns bara ett svar på den frågan. Man kritiserar politiken därför att man anser att den har varit alltför förmånlig för höginkomsttagarna och för kapitalägarna. Se på skattereformen! Skatteöverenskommelsen mellan socialdemokratin och de båda mittenpartierna, som Arne Gadd nästan inte alls har berört i sina anföranden, vad har den för verkningar? Den ger låginkomsttagarna praktiskt taget ingenting, men stora skattesänkningar åt höginkomsttagarna. Det är därför man från LO:s sida kritiserar den. Vi från vpk har funnit att vi på en rad punkter för fram samma förslag som Landsorganisationen. Vi kritiserar skattereformen. Vi kräver en sysselsättningsbudget, och vi är kritiska på andra punkter mot regeringens ekonomiska politik. Är det rätt att föra fram sådan kritik, när Stig Malm eller Harry Fjällström gör det, men fel, när Lars Werner eller C.-H. Hermansson för fram samma synpunkter? Det låter så på Arne Gadd. Jag tror att man i stället skall se till sakinnehållet i kritiken och bedöma den från den utgångspunkten. Självklart finns en rad problem också på det politiskt-taktiska planet för regeringen. Jag är överens med Arne Gadd om att en långsiktig politik är bättre än ett tuvhoppande, där man stöder sig ena gången till höger och andra gången till vänster. Det var också vad jag framförde i mitt inledningsanförande. Men jag tror att man då måste lägga till en sats: En sådan långsiktig politik bör vara byggd på den arbetarmajoritet som finns här i riksdagen.

Herr talman! Låt mig först få hälsa Rune Carlstein välkommen som ny ordförande i skatteutskottet. Vid debatten om skatteutskottets betänkande nr 55, som nu inleds, kommer Karl Björzén att föra vår talan när det gäller energibeskattningen. Skattedebatten visar med all önskvärd tydlighet vilka problem minoritetsregeringen Palme har att brottas med. Vi har fortfarande förra höstens momsdebatt i färskt minne, då en uppgörelse i allra sista minuten träffades här från denna talarstol mellan statsministern och Lars Werner. När det gäller finansieringen av 1984 års marginalskattesänkning har man inte i förväg lyckats komma helt överens vare sig åt höger eller åt vänster, och det är väl knappast troligt att det under den partiledarrunda som snart följer går att upprepa konststycket från i höstas med en uppgörelse under pågående debatt. Skatteutskottets majoritet konstaterar litet uppgivet att regeringen får återkomma i höst med förslag till andra finansieringsformer, som förhoppningsvis då kan vinna bifall från endera vänsterpartiet kommunisterna eller mittenpartierna. Förutsättningen är naturligtvis då också att statsministern under sommarens lopp inhämtat nödvändigt tillstånd från LO. Av vapenskramlet i pressen från det hållet de senaste dagarna att döma är det tydligen inte så säkert att detta kommer att bli någon lätt uppgift. Den osäkerhet som den nuvarande hackiga skattepolitiken har medfört är illa nog, men än värre är enligt min uppfattning förslaget om en höjd löneavgift från halvårsskiftet för att finansiera arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det är ju inte ens frågan om en Döbelnsmedicin som hjälper för stunden, utan det måste vara en totalt felaktig åtgärd att försöka skapa mer eller mindre konstlade jobb genom AMS och samtidigt rycka undan förutsättningarna att skaffa fler arbeten inom näringslivet. Det skulle vara intressant att göra tankeexperimentet med en sluten votering här i kammaren, där var och en skulle rösta efter övertygelse om en höjning av arbetsgivaravgiften. Då skulle det nog bara bli 20 röster för en sådan höjning, för det är väl endast vänsterpartiet kommunisterna som tycker att en sådan åtgärd är bra. Självfallet yrkar moderata samlingspartiet avslag på löneskattehöjningen — den skatten bör i stället helt slopas för att skapa förutsättningar för nyanställningar inom näringslivet. Vår alldeles bestämda uppfattning som vi framfört många, många gånger är att det är genom besparingar och inte genom skattehöjningar som vi skall komma till rätta med de samhällsekonomiska problemen. Regeringen har som bekant gått en helt motsatt väg och höjt en lång rad skatter som jag här inte behöver räkna upp — de är redan alltför välbekanta. I vår reservation nr 1 yrkar vi avslag på alla skattehöjningsförslagen och föreslår i stället att riksdagen uttalar sig för en varaktig marginalskattesänkning, återinförd fullständig indexreglering och slopande av underskottsavdragsbegränsningen. För tids vinnande återupprepar jag inte de besparingsförslag om netto ca 14 miljarder som framförts i den moderata partimotionen 2417. Vi går också emot att kredittiden för uppbörd av skatt på maltoch läskedrycker förkortas från 35 till 25 dagar. Vi tycker nämligen att det är orimligt, särskilt för de mindre, likvidsvagare bryggeriföretagen, att de nu i många fall blir skyldiga att förskottera skatten. IT utskottsbetänkandet finns det tre reservationer som är gemensamma för de tre borgerliga partierna. Den första gäller förmögenhetsbeskattningen i företagen. Företagsskattekommittén föreslog för ett och ett halvt år sedan att det arbetande kapitalet i de mindre och medelstora företagen i princip borde undantas från förmögenhetsbeskattning. Skatten ger väldigt litet i statskassan, i vart fall inte på långa vägar vad som motsvaras av negativa effekter på näringslivet. De mindre och medelstora företagen spelar en avsevärd roll i svensk ekonomi, inte bara för att dessa företag sysselsätter 1 300 000 människor utan också för att dessa företag ofta står för innovationerna i vårt näringsliv. Företagsskattekommitténs förslag att från förmögenhetsskatten undanta arbetande kapital godtogs av en majoritet av remissinstanserna, men socialdemokraterna i utskottet har inte velat höra på det örat. Detta är beklagligt, särskilt med tanke på att regeringen lagt på dessa företag ytterligare bördor sedan frågan senast var uppe i kammaren för ett halvt år sedan. Under de sex åren med borgerliga regeringar förbättrades på många sätt villkoren för svenskt näringsliv. Aktiefondssparandet och lindringen i beskattningen av aktieutdelningar har väsentligt förbättrat näringslivets möjligheter att skaffa fram det absolut nödvändiga riskvilliga kapitalet. Den konkurrensutsatta delen av svensk industri behöver all tänkbar hjälp för att återvinna marknadsandelar, och med tanke härpå är det både oklokt och egendomligt att socialdemokraterna inte lyckats övervinna sin gamla inställning att ständigt utnyttja näringslivet som mjölkkossa. Det man nu gör är att gradvis rasera det positiva som byggts upp under de sex föregående åren. I höstas vågade man inte direkt avskaffa det värdesäkra lönesparandet — det var över en miljon människor som använde sig av den sparformen — men man minskade som bekant skattereduktionen med 10 procentenheter. Man införde också skyldighet för aktiebolag m.fl. att betala in en del av vinsten på räntelösa konton i riksbanken. Skattereduktionen för aktieutdelningar slopades också, vartill kommer alla andra pålagor som jag här inte närmare behöver gå in på. Genom den 20-procentiga ”tillfälliga vinstskatten”, som infördes för en månad sedan, har vi nu en trippelbeskattning av aktieutdelningar. För att bringa någon lindring i denna kraftiga beskattning föreslår vi nu att skattereduktionen för aktieutdelningar återinförs. Den sista gemensamma borgerliga reservationen gäller uppbörden om preliminär B-skatt. I höstas genomförde som bekant den socialistiska riksdagsmajoriteten den förändringen i B-skatteuppbörden att denna skulle tas ut med 120 90 av den slutliga skatten som debiterats två år tidigare. Egenföretagarna hade inte haft samma positiva inkomstutveckling som flertalet löntagare, och då man inte kan förvänta sig någon realinkomstförbättring innebar höstens beslut att man i lagstiftningen skrev in att man kunde förvänta sig en årlig inflation om 10 96. Detta rimmar synnerligen illa med uttalanden från regeringens sida, att inflationen för 1984 endast beräknas uppgå till 4 96. Med tanke på detta och på alla de andra pålagor som lagts på företagen bör uttagsprocenten återföras till tidigare gällande 100 26, och det är mycket glädjande att vi nu får ett helhjärtat stöd för detta yrkande från mittenpartierna. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer där moderata representanter deltar.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 55 berörs delar av kompletteringspropositionen som bl.a. innehåller förslag till vissa höjningar av energiskatterna, i syfte att finansiera andra steget i den skatteomläggning som enligt riksdagsbeslutet 1982 skall förverkligas under åren 1983 t.o.m. 1985. 1982 års skattereform byggde på en överenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna och innebar att när reformen är genomförd 1985 skall huvuddelen av inkomsttagarna eller ca 90 960 ha en marginalskatt som inte överstiger 50 76. Utgångspunkten är en kommunalskatt på 30 kronor och en statsskatt på 20. Samtidigt begränsas underskottsavdragen till högst 50 26, en begränsning som är nödvändig för att hålla tillbaka spekulation. Till underskottsavdragsregeln är knutna vissa undantagsregler, av vilka jag särskilt vill nämna kvittningen mellan avkastning på kapital upp till en nivå av 30 000 kronor och underskott på fastighet. I debatten om underskottsavdragen framställs argumenten mot reformen som om alla inkomsttagare berördes av denna lagstiftning. Nu är verkligheten den att endast inkomsttagare som ligger över den s.k. brytpunkten berörs av underskottsavdragsbegränsningen, dvs. enligt beräkningar endast ca 10 90. I propositionen föreslår nu regeringen att andra steget i reformen skall finansieras genom höjning av bensinskatten med 30 öre per liter, med 1,2 öre per KWh på elströmmen och 120 kronor per kubikmeter på oljan. I fråga om kilometerskatten föreslås en motsvarande höjning. Centern har liksom de övriga oppositionspartierna gått bestämt emot en höjning av bensinskatten och kilometerskatten. Då det gäller oljeskatten har centern och folkpartiet accepterat höjningen men med förbehållet att lagen inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1984. Motivet för detta är att skattereformens andra steg, som de höjda skatteinkomsterna är till för att finansiera, inte träder i kraft förrän vid årsskiftet. Därför behövs det inte heller förrän då några ökade inkomster för reformens förverkligande. Under tiden som vi diskuterade detta i utskottet träffades en överenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna angående förstärkning av ubåtsskyddet. Överenskommelsen innebär att oljeskatten höjs redan från den första november, för att de beräknade inkomstökningarna under november och december, totalt ca 250 miljoner, skall användas till att finansiera just en förstärkning av ubåtsskyddet. Höjningen av elskatten med 1,2 öre per kWh från årsskiftet accepteras, som jag sade, av centern som ett led i finansieringen av skatteomläggningen. Det är också därför vi har gått med på denna höjning från årsskiftet. Den återstående delen skulle enligt centerns uppfattning kunna finansieras genom besparingar, och vi har föreslagit att avdraget för fackföreningsavgiften slopas fr.o.m. den 1 januari 1984. Beträffande fackföreningsavgiften har riksdagen tidigare bifallit ett enhälligt förslag från skatteutskottet att regeringen skulle framlägga en fullständig redovisning och kartläggning av de konfliktbidrag som betalats ut av fackföreningarna och av arbetsgivarorganisationerna och av storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. Av någon märklig anledning har regeringen inte velat tillmötesgå denna begäran. Då det därtill inte varit möjligt att få ett tillfredsställande redovisningssystem när det gäller avdragsrätten för fackföreningsavgifter, anser vi att denna avdragsrätt bör slopas. Detta skulle ge den inkomstförstärkning som erfordras för att täcka återstoden av vad som behövs för att finansiera skatteomläggningens andra steg. Vi har inte kunnat åstadkomma någon överenskommelse i skatteutskottet. Nu föreslås i skatteutskottets betänkande att den återstående delen av finansieringen av skatteomläggningen uppskjuts till hösten. Detta förslag har accepterats av centern. Det skall här klart sägas att centern står fast vid skattereformen och vid att den skall finansieras. De stora meningsmotsättningarna i detta betänkande gäller finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen föreslagit. Centern har i sitt budgetalternativ föreslagit åtgärder som skulle minska budgetunderskottet med mer än 20 miljarder kronor. Därmed skulle skapas utrymme för ökade insatser för att motverka arbetslösheten. Men socialdemokraterna har sagt bestämt nej till dessa förslag. Det är då väl mycket begärt att vi nu utan vidare skulle acceptera skattehöjningar, när man inte ens har velat diskutera de alternativ som framlagts från vår sida. Det är också väl mycket begärt att vi dessutom skulle acceptera en skattehöjning som vi anser medför ett direkt otillfredsställande resultat. Vi har fortfarande samma inställning som vi hade i regeringsställning, nämligen att vi inte klarar den ekonomiska krisen utan att också tillgripa åtgärder för att begränsa utgifterna. Först när man inser detta i regeringen finns utsikter att driva utvecklingen i rätt riktning. Nu föreslår socialdemokraterna i skatteutskottets betänkande, efter att man har träffat en överenskommelse med vpk, att löneavgiften höjs med 1 96 under andra halvåret 1983 — en åtgärd som helt strider mot den politiska inriktning som finansministern rekommenderar i kompletteringspropositionen. Hur skall förtroende kunna skapas för en politik där man handlar direkt istrid mot den målsättning som man själv har angivit? Man kan också fråga sig i vilken utsträckning en höjd arbetsgivaravgift kan stimulera till ökad sysselsättning. Snarare ger detta anledning till oro och ovisshet om framtiden — ett resultat som kan bli det rakt motsatta. En anpassning av sjukförsäkringsavgiften till de verkliga kostnaderna skulle för de mindre företagen däremot ha inneburit en betydande sänkning av dessa avgifter, och i sin tur skulle detta medföra en betydande stimulans på denna del av näringslivet. Inte minst under de senaste åren har vi kunnat konstatera den betydelsefulla roll som de mindre företagen spelar i vårt lands totala produktion. Det är en orättvisa att man inte här kan anpassa sjukförsäkringsavgifterna något till de verkliga kostnaderna, när vi har en så klar statistik på att sjukfrekvensen är väsentligt lägre i de mindre företagen. Att nu höja löneavgiften är däremot ett steg i rakt motsatt riktning, och givetvis kan vi inte tillstyrka ett sådant förslag. Jag yrkar därför bifall till vår reservation på den punkten. Låt mig bara framhålla, med anknytning till vad jag tidigare sagt, att man blir ganska förvånad när man ser vilket resultat beslutet om att höja löneavgiften, som vi förmodligen kommer att fatta, kommer att få. Den kommer att drabba också kommuner och landsting, och vi vet att de redan befinner sig i en besvärlig situation. Enligt de uppgifter som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst kommer detta att innebära merkostnader på 208-210 miljoner för kommunerna och 110 miljoner för landstingen under det halvår som löneavgiften skall utgå. Det är ett märkligt sätt att här belägga näringsliv, kommuner och landsting med en avgift som kommer att skapa än större problem på detta område. Till utskottets betänkande har fogats en rad reservationer. I reservation 2 berörs finansieringen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har redan berört våra motiv för den reservationen. Jag skall därför inte säga mer på denna punkt utan endast yrka bifall till reservationen. I reservation 5 berörs förmögenhetsbeskattningen av företag med bundet kapital. Vi anser nu liksom tidigare att detta kapital i mindre företag skall undantas från förmögenhetsskatt. I reservation 6 upprepas kravet på att återinföra en skattereduktion för aktieutdelning. Skattereduktionen kom till för att hindra dubbelbeskattning av aktieutdelning. Att då ta bort denna i en situation när också regeringen säger sig vilja förbättra förutsättningarna för den konkurrensutsatta sektorn inom industrin, anser vi vara felaktigt. I reservation 7 berörs uttaget av preliminär B-skatt. Det är förvånansvärt att utskottet inte har tagit någon hänsyn till den väntade inflationsutvecklingen. Vi reservanter anser det orimligt att höja uttaget till 120 26, när man beräknar inflationen till 4 26 och det knappast finns några utsikter till höjning av realinkomsten. Under sådana förhållanden finns det inga skäl att kvarhålla den tidigare fastställda regeln. Jag vill i detta sammanhang säga till Knut Wachtmeister att när detta behandlades förra gången framlade vi från centern ett kompromissförslag där vi utgick från de 5,5 76 som man hade räknat med när det gäller skattereformen. Eftersom det är två års eftersläpning skulle det innebära en höjning med ca 10 20. När detta inte bifölls av riksdagen så stödde också majoriteten av centerpartiet moderaternas reservation. Därför är det inte något nytt ställningstagande. Därutöver kan man säga att den prognos som nu görs för 1984 innebär än mer att motivet för denna höjning inte längre föreligger. Beträffande reservation 9 om mervärdeskatten hänvisar vi till det beslut som riksdagen fattas om de besparingsförslag som framlagts i centerns partimotion. Genom att den socialdemokratiska majoriteten konsekvent gått emot dessa förslag har också förutsättningarna för att sänka mervärdeskatten väsentligt förändrats. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till det budgetmässigt bevärliga läge vi befinner oss i, har vi inte nu ansett oss kunna hålla fast vid kravet på en sänkning. Slutligen ett par ord om det sista av de särskilda yttrandena. Det berör kravet på ett fribelopp för egenföretagare vid uttag av arbetsgivaravgift. Även om utskottet understrukit vikten av att denna fråga löses som förutsagts i uppgörelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna i samband med skatteuppgörelsen, har vi centerledamöter i utskottet i ett särskilt yttrande understrukit vikten av att denna fråga löses under hösten i år. Som framhålls i det särskilda yttrandet syftar detta krav dels på att skapa likställdhet med löntagarna, dels på att ta bort den orättvisa som nu finns, mot bakgrund av det faktum att egenföretagarna betalar arbetsgivaravgift inte bara på arbetsinkomsten utan också på avkastningen av det egna kapitalet som är bundet i företaget. Det är orimligt att egenföretagarna skall betala högre arbetsgivaravgift än någon annan. Med hänsyn till den förståelse för frågans lösning som framskymtar i utskottsbetänkandet, har vi inte reserverat oss utan förutsätter att frågan löses under kommande höstriksdag. Fru talman! Det är många och betydelsefulla frågor som behandlas i detta utskottsbetänkande. I den stora frågan om skatteomläggningen vill jag än en gång konstatera att centern står fast vid trepartiuppgörelsen. Beträffande finansieringen anvisas genom dagens beslut ca 2250 miljoner för att finansiera skattereformen. Utformningen av den sista tredjedelen har hänskjutits till höstriksdagen. Olika finansieringsalternativ har framlagts, men någon enighet har inte kunnat uppnås. Enligt min uppfattning får detta inte äventyra skattereformens förverkligande. Fru talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till de reservationer där centerns ledamöter finns bland undertecknarna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Folkpartiet står fast vid skattereformen i alla delar. Vi gör det därför att vi är övertygade om att den leder till ett rättvisare skattesystem, som stimulerar människor till ökade arbetsinsatser och som begränsar den svarta sektorn. Till skattereformen hörde också ett åtagande att finansiera det inkomstbortfall för staten som de sänkta marginalskatterna medförde. Vi hari vår motion nr 2432 redovisat hur en sådan finansiering skall ske. Låt mig innan jag går in på detaljerna i fråga om finansieringen påminna om att ingenting vid uppgörelsens ingående sades om huruvida finansieringen av det inkomstbortfall som de sänkta marginalskatterna medförde skulle ske genom inkomstförstärkningar eller genom utgiftsnedskärningar. I princip hävdade riksdagen våren 1982 på finansutskottets förslag, att de problem med hänsyn till budgetsaldot som kunde uppkomma i samband med genomförandet av skattereformen måste åtgärdas både genom inkomstförstärkningar och genom utgiftsnedskärningar. Moderata samlingspartiet, som ju står utanför denna överenskommelse, hävdade vid samma tillfälle, att budgetförstärkningarna enbart skulle ske genom utgiftsnedskärningar. Från folkpartiets sida anser vi alltjämt att man kan utnyttja såväl inkomstförstärkningar som besparingar — och att valet dem emellan i viss mån bör göras beroende av konjunkturutvecklingen och av det allmänna ekonomiska läget. I den nu aktuella frågan, om finansiering av marginalskattereformens andra steg för 1984, anvisar vi en finansiering som i huvudsak består av höjda energiskatter samt till en mindre del av ytterligare besparingar på statsbudgetens utgiftssida. Finansieringsbehovet uppgår till mellan 2,8 och 2,9 miljarder kronor för 1984. I regeringspropositionen påstås visserligen att ”kostnaderna” för skattereformens andra steg är väsentligt högre, men detta tycks bero på att regeringen i sin finansieringskalkyl nu inkluderar den extra skattesänkning som gjorts i år för skattebetalare med inkomster mellan 8 och 12 basenheter. Denna förändring av skatteskalan var dock ingen del av den ursprungliga skatteuppgörelsen — den genomdrevs av socialdemokraterna i höstas och bör inte ingå i en diskussion om finansieringen av skattereformens andra steg. Folkpartiet har självfallet också avvisat regeringens försök att tidigarelägga finansieringsdelen av skattereformen för att på så sätt allmänt förbättra budgetläget. Den här diskussionen om specialdestinerade budgetförstärkningar blir ju alldeles poänglös, om den vidgas till att gälla diverse andra kostsamma budgetåtaganden, som t.ex. det nu aktuella arbetsmarknadspaketet— syftet är ju att vi skall täcka det inkomstbortfall som staten får till följd av marginalskattesänkningarna. Däremot har vi som en engångsföreteelse godtagit att höjningen av oljeskatten tidigareläggs för att möjliggöra en utökning av försvarsramen i syfte att förstärka ubåtsskyddskapaciteten i enlighet med ubåtskommissionens förslag — men det är en sak för sig. Vi har biträtt förslagen om att höja skatten på el och olja fr.o.m. årsskiftet 1983-1984 just för att möjliggöra en finansiering av marginalskattereformens andra steg. Återstående finansieringsbehov om ca 600 milj.kr. kan klaras genom ytterligare besparingar på statsbudgetens utgiftssida. Vi har varit beredda att redan nu i vår ta samtliga beslut som rör marginalskattereformens andra steg, men socialdemokraterna har här inte velat vara med helt och hållet, och eftersom socialdemokraterna inte haft majoritet för sitt förslag att höja bensinskatten måste beslutet om återstående finansiering av skattereformens andra steg vila till hösten. Jag skulle vilja varna för att dra alltför vidlyftiga slutsatser av detta. För det första kommer större delen av marginalskattereformens andra steg att beslutas i och med att dagens betänkande från skatteutskottet bifalles av kammaren. För det andra har de tre partier som stod bakom skattereformen klargjort att de avser att stödja en totalfinansiering av marginalskattereformen — låt vara att socialdemokraterna i samma veva försökte få några andra utgiftsposter täckta. Det finns alltså inga skäl att ta vad som har hänt här i riksdagen och i skatteutskottet till intäkt för att ändra, upphäva eller uppskjuta skattereformen. Sådana planer kan inte vinna stöd i vad partierna bakom skattereformen har gjort eller sagt i riksdagen. När man från LO och vpk nu uppmanar regeringen att gå ifrån skattereformen är detta i själva verket en uppmaning till regeringen att bryta ett ingånget löfte — och dessa uppmaningar lär inte göras i första hand av omtanke om regeringens anseende. Jag noterar i det sammanhanget att Harry Fjellström i sitt anförande på Hotelloch Restauranganställdas kongress dessutom hävdade att folkpartiet och centern inte ställer upp på finansieringen av reformen. Detta är, som jag här har visat, helt felaktigt. LO:s aktuella krav på en förändring eller en senareläggning av skattereformens andra steg bör ses mot den här bakgrunden. Låt mig, trots att jag tror mig veta svaret, fråga socialdemokraternas talesman i debatten och finansministern: Kan ni här i dag lugna svenska folket och ge ett klart och bindande besked, att ni inte har några som helst planer på att ändra eller senarelägga marginalskattereformen? — För det är väl ändå inte så att det är LO som har tagit över beslutanderätten i skattefrågan från de i demokratisk ordning valda politikerna i riksdag och regering? Glädjande nog har TCO:s ordförande Björn Rosengren visat en i det här sammanhanget mera logisk och rakryggad hållning. Han avvisar bestämt ändringar i skattereformen och säger: ”För TCO är det viktigt att slå vakt om skatteomläggningen. De sänkningar av marginalskatten som reformen innebär medför att de förhandlande parterna har möjligheter att inom ramen för rimliga bruttolöneökningar få en rimlig löneutveckling efter skatt.” — Jag tycker det är klokt sagt. Ett fullföljande av skattereformen enligt intentionerna skulle naturligtvis också vara värdefullt för de enskilda människorna därigenom att de då kan lång tid i förväg få besked om vilka skatteregler som gäller och planera sin ekonomi efter det. Fru talman! Låt mig säga några få ord om kapitalbeskattningen. Vi har i motioner och reservationer anvisat metoder för att klara företagens försörjning med riskvilligt kapital och i det sammanhanget velat befria det i företagen arbetande kapitalet från förmögenhetsbeskattning. Vi vill också återgå till de tidigare väl avvägda reglerna för beskattning av aktieutdelningar. Ett skattesystem utan någon som helst anpassning till inflationen är ett system för skattehöjningar. Vid ett progressivt skatteuttag leder ju ett sådant system till att löntagarna efter lönehöjningar, som enbart avser att täcka inflationen, drabbas av ett högre skatteuttag än tidigare — utan att någon reallönehöjning har ägt rum. Det är därför alldeles nödvändigt att ha ett inflationsskydd i skattesystemet. I skatteöverenskommelsen fanns ett sådant skydd upp till 5,5 96 årlig inflation. När regeringen genom devalveringen övergav anti-inflationspolitiken, borde givetvis skatteöverenskommelsen ha justerats i motsvarande mån. De utlovade marginalskattesänkningarna blir ju eljest lägre än avsett. Regeringen vägrade emellertid att göra en sådan anpassning i höstas och tog därmed på sig ett ansvar för en viss urholkning av skattereformen. Enligt folkpartiets mening bör skattesystemet alltså innehålla ett inflationsskydd. Ett sådant kan utformas på olika sätt. Enligt vår mening bör man dock i framtiden återgå till ett automatiskt fungerande inflationsskydd i skattesystemet. Den mest oroande delen av socialdemokraternas förslag i skatteutskottet gäller den föreslagna tillfälliga höjningen av arbetsgivaravgiften/löneavgiften. Efter att först ha avvisat en höjning av arbetsgivaravgiften som källa för finansiering av marginalskattereformens andra steg och på ett ganska träffsäkert sätt ha argumenterat mot en ökning av kostnaderna för företagen i detta läge, tar socialdemokraterna nu i skatteutskottet ett utskottsinitiativ och föreslår att löneavgiften höjs med 1 96 fr.o.m. den 1 juli. Mycket talar för att detta förslag kommer att försvåra strävandena att öka sysselsättningen i vårt land; man stimulerar ju inte företagen att nyanställa personal genom att öka personalkostnaderna. Då vore det bättre att ge företagen lättnader i de obligatoriska avgifterna, om de nyanställer t.ex. arbetslösa ungdomar. Det är beklagligt att socialdemokraterna även denna gång till sist valt att luta sig mot kommunisterna — det kommer att få negativa effekter både för löntagarna och för företagen. Dessutom finns naturligtvis alltid risken att denna högre arbetsgivaravgiftsnivå blir bestående även efter årsskiftet. Det skall nog mycket till för att finansministern frivilligt skall avstå från de statsinkomster som den högre löneavgiftsnivån ger för år 1984. Men självfallet skall frågan ställas till socialdemokraterna: Kan ni lova att arbetsgivaravgiftshöjningen bara blir tillfällig och bara skall gälla andra halvåret i år? Fru talman! Folkpartiet har i sina motioner och reservationer i finansoch skatteustkotten anvisat en väg för att klara balansproblemen i vår ekonomi, att förstärka vår internationella konkurrenskraft, att få ner budgetunderskottet, att stimulera sysselsättningen och att säkra genomförandet av marginalskattereformen. Vi kommer att stå fast vid detta ekonomiskpolitiska program för framtiden. Jag yrkar bifall till de reservationer i skatteutskottets betänkande som jag anslutit mig till.

Fru talman! Får jag ta mig friheten att tacka Knut Wachtmeister för hans välkomsthälsning! Det som vi nu diskuterar är ju finansieringen av skattereformen, som riksdagen fattade beslut om på våren 1982 och som genomförs etappvis under åren 1983-1985. Grunden för reformen är en överenskommelse mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Den bygger alltså på en bred parlamentarisk samverkan. Genom reformen avser man att stimulera arbete och sparande och andra produktiva insatser och dessutom att motverka spekulation och skatteflykt. Reformens positiva effekter i olika hänseenden har betonats i både finansutskottets och skatteutskottets yrkanden. Jag vill i detta sammanhang särskilt stryka under två omständigheter. Det första som jag tycker att man bör komma ihåg är att skattereformen inte bara innefattar sänkta marginalskatter. Det är klart att det är ett viktigt inslag, men lika betydelsefull är den begränsning av underskottsavdragens skattemässiga värde som reformen medför. Detta är en viktig del av det hela som ofta glöms bort. Den kommer lätt i skymundan, eftersom den inte är lika lätt att åskådliggöra som de marginalskattesänkningar som blir en följd av reformen. Det andra som jag vill betona är att det här inte är fråga om en allmän skatteminskning. Reformen är en skatteomläggning, och en given förutsättning har hela tiden varit att reformen skall finansieras fullt ut. I det rådande statsfinansiella läget är det helt otänkbart att avstå från en sådan finansiering och i stället låta budgetsaldot försämras ytterligare. Vad som är viktigt i utskottens betänkanden är att en bred enighet alltjämt föreligger för ett fullföljande av skattereformen och även för en fullständig finansiering. Detta har ju också klart framgått av de anföranden som här har hållits av Stig Josefson och Björn Molin. Såsom framgått av de tidigare inläggen föreligger skilda uppfattningar om hur finansieringen skall utformas. Tyvärr har det inte varit möjligt att sammanjämka ståndpunkterna, så att en parlamentarisk majoritet har kunnat uppnås för att nu lägga fast formerna för en fullständig finansiering. Det är att beklaga. Kostnaderna för det andra steget, som det nu gäller, uppgår till 3,6 miljarder kronor. Regeringen föreslog i proposition 150 en finansiering av dessa kostnader genom höjning av skatterna på bensin, el och olja. Förslaget skulle, om det hade bifallits, ha inneburit en fullständig finansiering. För andra halvåret 1983 skulle man dessutom ha kunnat finansiera vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför föreslogs att höjningarna i huvudsak skulle träda i kraft redan från den 1 juli. Det hade varit bra, om det hade varit möjligt att uppnå ett parlamentariskt underlag för höjning av skatterna på el och olja för att finansiera skattereformen så som vi hade tänkt oss. Det är beklagligt att finansieringsfrågan inte har kunnat lösas fullt ut utan att vi har fått kompromissa oss fram och då fått med folkpartiet och centerpartiet på höjning av skatterna från den 1 januari vad gäller el och olja. När det gäller finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har endast höjningen av elskatten kunnat föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet. Finansieringsfrågan har i övrigt måst lösas genom en tillfällig höjning av den allmänna löneavgiften med en procentenhet för andra halvåret 1983. Självfallet hade vi hellre sett att det hade varit möjligt att klara finansieringen på det sätt som föreslagits i propositionen. Vidare föreslås att höjningen av oljeskatten träder i kraft från den 1 oktober 1983. Avsikten är att den del av höjningen som faller på innevarande år skall finansiera en förstärkning av ubåtsskyddet. Jag skall, fru talman, sedan övergå till att något försöka kommentera de till utskottets betänkande fogade reservationerna. Moderaterna kan i och för sig göra det enkelt för sig. De är emot skatteomläggningen. Därför går de i reservation 1 emot finansieringen av den. Det är givetvis logiskt. Att moderaterna sedan vill sänka skatten — mest för dem med de högsta inkomsterna — och att de säger att skattesänkningen betalar sig själv, tillhör den moderata profilen och ideologin. Att sedan moderaterna när de satt i regeringen och hade chans att sänka skatten i stället höjde skatterna i raskt tempo har de snabbt glömt. Det egendomliga tycker jag är att moderaterna i sin reseravation talar om att Sverige genom att höja sina energipriser får försämrad internationell konkurrenskraft. Det är ett ganska konstigt tal när vi nu äntligen för en ekonomisk politik som ger företagen intenationell konkurrenskraft och också ger dem en möjlighet att återvinna förlorade marknadsandelar. Vi börjar ju nu få fart på exporten och på industriproduktionen. Jag tycker att Knut Wachtmeister borde ta det här tillfället i akt och erkänna att devalveringen i höstas, tvärtemot de moderata spådomarna, var effektiv och också kom vid rätt tidpunkt. Att finansiera skatteomläggningens andra steg med höjda energiskatter i stället för höjd löneskatt är ett steg i politiken för att få ned kostnadsstegringarna. Låt mig sedan gå till reservation 2. Det är tråkigt att behöva konstatera att centern och folkpartiet inte är beredda att ta det extra tag som behövs för att få ungdomar i arbete i höst, inte är beredda att göra extra insatser som hade kunde finansieras genom en tidigareläggning av de höjda energiskatterna. Varför det är så får man väl närmare diskutera i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det hade enligt vår mening varit rimligt att lägga på några tioöringar extra på bensinen redan i sommar, i medvetande om att de pengarna skulle gå till extrainsatser för de arbetslösa. Låt mig i det här sammanhanget också säga att jag har svårt för att förstå vpk:s inställning i denna fråga. Vpk säger ja till de arbetsmarknadspolitiska insatserna, man säger att man vill ha en värnskatt av något slag — det är bara ett namn på en skatt, som man naturligtvis kan gå ut med slagord ikring — för att klara sysselsättningen. I sin motion argumenterar man för att vi behöver spara energi och bromsa storstadsbilismen. Oswald Söderqvists inlägg gav också belägg för att vpk slåss för att vi skall få ordning på samfärdseln och få bort en del av bilismen, som man tycker fått breda ut sig alldeles för mycket. Den logiska slutsats som vpk borde kommit till hade ju varit att säga ja till en höjd bensinskatt redan från 1 juli i år. I reservation 3 för moderaterna fram kravet på att ta bort energiskatten på elkraft inom stödområde A. Utskottet har här hänvisat till det arbete som bedrivs inom kommittén om regionalpolitiskt stöd till näringslivet. Utskottet förutsätter att kommittén kommer att belysa även de skattefrågor som tagits upp av motionärerna och som föranlett reservationen. I reservation 4 har moderaterna reserverat sig när det gäller den förkortade kredittiden för dryckesskatten. Man accepterar uppsnabbningen av inbetalningarna vad gäller sprit och vin men tycker att maltoch läskedrycker skall få ha kvar den längre kredittiden — 35 dagar mot föreslagna 25. Utskottet delar inte moderaternas uppfattning utan anser att uppsnabbningen av inbetalningarna bör gälla hela dryckesområdet. Förmögenhetsbeskattningen i företag tas upp i reservation 5, där den borgerliga representationen har enat sig om att begära ett förslag från regeringen om förmögenhetsbeskattningens slopande för arbetande kapital i mindre och medelstora företag.

Vi finner inte anledning att nu ändra ståndpunkt i denna fråga utan står fast vid den ställning som utskottet intog tidigare i år. I reservation 6 har de borgerliga representanterna i utskottet samlat sig till en gemensam ståndpunkt: man vill återinföra den särskilda skattereduktionen för aktieutdelningar, som riksdagen avskaffade i höstas. I höstas, beskrev reservanterna vilka förödande konsekvenser borttagandet av denna särskilda skattereduktion skulle få för aktiekurserna och för anskaffandet av nytt kapital till företagen. Nu kan vi konstatera att de farhågorna kommit fullkomligt på skam. Börsen har blomstrat och kurserna har stigit. När det gäller huvudpunkten, företagens förmåga att dra till sig nytt kapital, är läget att det innevarande år blir nytt rekord för nyemissioner: omkring 5 miljarder kronor. Motiven för att återinföra den här särskilda skattefavören är alltså inte särskilt gångbara. Reservation 7 handlar om preliminär B-skatt. Hösten 1982 beslutade riksdagen att preliminär B-skatt skall tas ut med 120 96 av den slutliga skatten föregående inkomstår. Reservanterna vill nu att man skall återgå till den tidigare ordningen. I denna var skatten baserad på den slutliga skatt som den skattskyldige hade haft två år tidigare. Utskottet kan inte biträda reservanternas förslag. De nya reglerna trädde i kraft så sent som förra hösten, och vi anser att de leder fram till en bättre överensstämmelse mellan den preliminära skatteinbetalningen och den slutliga skatten. Det bör väl också framhållas att möjligheten för den skattskyldige att begära jämkning av preliminärskatten kan användas, om det föreligger speciella skäl. Vad till sist gäller reservation 8 har Björn Molin i denna reserverat sig till förmån för det folkpartiförslag, som går ut på att nyföretagande och nyanställning av ungdomar skall stimuleras genom befrielse från socialförsäkringsavgifter och löneavgifter. Utskottet menar att det, om man har resurser att genomföra lättnader på dessa områden, är bättre att införa ett direkt stöd i stället för att gå fram via avgiftssystemet, något som bara krånglar till det hela. Det finns enklare medel, om man har resurser för att ge stöd på dessa områden. I de inlägg som hölls av de borgerliga företrädarna sades det en del som jag också gärna skulle vilja ta upp. Knut Wachtmeister sade att villkoren för näringslivet förbättrades under de sex borgerliga åren. Det är då litet knepigt att förklara varför detta inte tog sig uttryck i ökad sysselsättning och bättre ekonomiska förhållanden i vårt land, om så hade varit fallet. Vi upplevde ju inte precis de sex borgerliga åren som några gyllene år för näringslivet. Stig Josefson talade om att man ansåg att rätten till avdrag för fackföreningsavgifter borde tas bort. Ja, vi har förfäktat den meningen att det är ett rättvisekrav att man har rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Företagen har ju rätt till avdrag för sina avgifter till Svenska arbetsgivareföreningen, och det är då inte mer än rimligt att löntagarna har rätt till avdrag för sina fackföreningsavgifter. Björn Molin tog upp skatteuppgörelsen och krävde ett besked huruvida den verkligen ligger fast. Jag har sagt att vi upplever det så att den ligger fast. Men man skall väl också vara uppmärksam på att det i den skatteuppgörelse som träffades mellan partierna i fråga fanns ett förbehåll, där det förutsattes att höginkomstagarna skulle visa återhållsamhet i sina lönekrav, så att det inte skulle gå snett. Om så skulle bli fallet, skulle det vara anledning till vidtagande av korrigeringar. Nu har vi inte facit för årets lönerörelse. Först när det föreligger kan man ta ställning till om det är rätt att låta skattereformen vara oförändrad eller om man skall vidta korrigeringar i den. Jag vill också säga några ord till Oswald Söderqvist, som menar att skatteuppgörelsen är ett brott mot löntagarna. Det brottet, Oswald Söderqvist, begicks i så fall innan svenska folket gick ut i val. Vi redovisade skatteuppgörelsen i valrörelsen, och väljarna gav ett klart besked om vad de ansåg om den. Vårt parti kom tillbaka i regeringsställning efter det att vi hade underställt dem skattereformen i valrörelsen. Fru talman! Till sist ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 55.
Fru talman! Rune Carlstein var nöjd med skatteuppgörelsen, och det förstår jag; det måste han naturligtvis vara. Han sade också något om begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde och var rädd för att den lätt skulle glömmas bort i hanteringen. Jag försäkrar Rune Carlstein att den begränsningen av underskottsavdragen icke kommer att glömmas bort av de hundratusentals villaägare som trodde på de fribrev som utfärdades inför valet 1979. Det är ju huvudsakligen villaägarna som drabbas av begränsningen av underskottsavdragen. Rune Carlstein påstår att vi moderater gör det lätt för oss i finansieringsfrågan. Men han har säkert läst vår moderata partimotion, där vi har redogjort för omfattande besparingar som räcker till den marginalskattesänkning som vi förordar och till många andra ting. När moderaterna satt i regeringen, sade Rune Carlstein, höjde de skatten. Faktum är att det totala skattetrycket sjönk. I februari 1981 lade vi tillsammans med de andra regeringspartierna fram ett skatteförslag som innebar väsentliga marginalskattesänkningar med bibehållna underskottsavdrag. Vi ville utreda de oberättigade underskottsavdragen, men vi ville hålla våra vallöften. Vidare säger Rune Carlstein att B-skatten är bra och att det finns möjligheter att begära jämkning. Men höjningen av uttaget medför någon form av tvångssparande, och att begära jämkning är administrativt besvärligt; det är också krångligt att hantera för de lokala skattemyndigheterna. Så vände sig Rune Carlstein mot att jag påstod att de sex borgerliga regeringsåren hade medfört fördelar för näringslivet. Det värdesäkra lönsparandet och vissa skattelättnader medförde ju att näringslivet då fick det riskvilliga kapital som — det tror jag vi alla är ense om — behövs för att få ett konkurrenskraftigt näringsliv. Att börskurserna har stigit beror dels på detta, dels också på att människor som har sparat i aktier inte har förlitat sig på att inflationen skall bli låg. Då är det i allmänhet säkrare att spara i aktier än på bank.

Fru talman! Det har i debatten sagts någonting om den osäkerhet som ligger i den ekonomiska politiken i dag. Jag vill därför understryka vad som står i utskottsbetänkandet när det gäller villkoret för att vi skulle acceptera en höjning av energiskatterna, nämligen att de önskemål som vi tar upp om inkomstskatteoch momsbefrielse för inhemskt bränsle i stort sett tillgodoses. Även om det har förekommit uttalanden där man har satt frågetecken för detta, vill jag hoppas att vad som har överenskommits ligger fast. Det skulle vara värdefullt att få ett besked om det av Rune Carlstein. Rune Carlstein ställde som första fråga till oss, varför vi inte var beredda att ta ansvar för finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Vi har lagt fram ett budgetalternativ, som skulle kunna åstadkomma en väsentlig minskning av budgetunderskottet. Hade man haft en önskan att ha utrymme för ökade arbetsmarknadsutgifter borde något av våra förslag ha kunnat beaktas. Det kan inte vara en vanlig förhandlingsgång att man först avstyrker allt vad motparten har att föreslå och därefter säger: Acceptera nu det här. När det gäller det bundna kapitalet är det riktigt att det har behandlats tidigare, men vi vet att nu kommer nya löneavgifter. Det kan inte vara rimligt att denna grupp egna företagare skall beskattas högre för sitt kapital. De får förutom förmögenhetsskatt också betala arbetsgivaravgift för avkastningen genom den utformning som bestämmelserna har när det gäller framtagandet av underlaget för arbetsgivaravgift. När det nu uppstår en ny orättvisa anser vi att man måste påpeka detta och försöka få rättelse. Jag hoppas att vi i varje fall skall få någon rätsida när det gäller beräkning av arbetsgivaravgiften. I fråga om B-skatten är det riktigt totalt sett, att om man höjer uttaget så får man in ett skattebelopp som mera överensstämmer med den slutliga skatten, men för den enskilde kan det slå ganska snett. Det finns många som inte alls har någon höjning av inkomsterna. Jag vill fråga: Menar verkligen Rune Carlstein att denna grupp skulle ha större inkomstökning än inkomsttagarna i övrigt? Till sist om fackföreningsavgiften: Varför förverkligar man inte den begäran som gjordes av en enhällig riksdag om en kartläggning av hur det förhåller sig med inbetalningar och utbetalningar till arbetsgivarföreningar och fackföreningar?

Fru talman! Den lugna tonen i Rune Carlsteins anförande var välgörande. Den kontrasterade på ett tilltalande sätt mot det tonfall som präglade Harry Fjällström i hans anförande vid Hotelloch restauranganställdas förbunds kongress. Jag tror att det är bra om vi i denna debatt kan bidra till att avdramatisera denna diskussion om skattereformens genomförande. Jag tolkade också Rune Carlsteins anförande på det sättet, som också uttrycks i skatteutskottets betänkande s. 27, att marginalskattereformens olika delar ligger fast. Detta är värdefullt. Det bidrar till att stimulera människors arbetsinsatser, att underlätta avtalsförhandlingar och i någon mån begränsa skatteflykten. Rune Carlstein beklagade att mittenpartierna inte velat stödja arbetsgivaravgiftshöjningen för att finansiera vissa sysselsättningsskapande åtgärder för bl.a. ungdomen. Men vi tror inte att resultatet blir detta om man höjer arbetsgivaravgiften, utan vi tror att om man höjer arbetskraftskostnaderna riskerar man att ge med ena handen i form av AMS-åtgärder och ta in med den andra, och det blir inget positivt resultat på sysselsättningen. Från folkpartiets sida har vi föreslagit åtgärder som vi tror på ett mera effektivt sett skulle bidra till att ge arbetslösa ungdomar arbete redan i år. Det är sänkt eller helt borttagen löneavgift för nystartade företag och för företag som nyanställer ungdomar under 25 år, t.ex. Vi tror alltså att om man har syftet att ge fler arbetslösa flickor och pojkar jobb, så är det bättre att gå den vägen än att vidta en serie åtgärder via AMS, som måste finansieras genom ökade arbetskraftskostnader för företagen.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har satts upp.

Fru talman! Jo, Rune Carlstein, er skatteuppgörelse med mittenpartierna är ett brott mot de principer som tidigare har gällt för den svenska arbetarrörelsen, nämligen att skatt skall uttas efter bärkraft. Rune Carlstein hänvisade till valrörelsen och sade: Vi gick ut och talade om detta, och vi fick förtroendet. Men vad sade ni i valrörelsen? Jo, ni sade att skatten skulle sänkas för alla. Men ni talade inte om att låginkomsttagaren i 50 000-60 000 kronorsklassen fick en futtig sänkning av statsskatten med några tior, medan höginkomsttagarna fick en skattelindring på flera tusen kronor i de högre skikten. Det är riktigt att ni införde en avdragsreform som tog bort de värsta avarterna, och det var ju bra. Men det finns fortfarande rika möjligheter kvar för dem som finns på de nivåerna — skatteplanerare och andra myglare — att klara sig undan effekterna av den bestämmelsen. Vad fick detta för verkan? Jo, strax efter det att ni hade kommit i regeringsställning devalverade ni valutan. Där försvann i ett klipp betydligt fler tior för låginkomsttagarna i höjda priser än vad ni någonsin gav dem i skatteuppgörelsen. Också arbetsgivaravgiften, som jag har talat om tidigare och som naturligtvis drabbar lönerna, gjorde att vi fick en avtalsrörelse där vi på nytt fick sänkta reallöner — vilket ju var meningen. Detta förtog ytterligare verkningarna av de futtiga sänkningar som t.o.m. en ordinarie industriarbetare i löneklassen 80 000-90 000 kr. i årsinkomst fick. Nu vill ni höja energipriserna. Hur mycket blir det sedan kvar av era beryktade skattesänkningar för alla? Det talade ni inte om i valrörelsen, men det skulle ni ha gjort om ni hade varit ärliga. Det är borgerlig skattepolitik ni har gått in för tillsammans med mittenpartierna, och den har ni ingen ära av. promsen, som ni talade om i samband med skatteuppgörelsen. Vart försvann den, och varför försvann den? Det är en skatt som kommer att bli mer och mer nödvändig att ta itu med, för vi måste få en skatt på produktionsfaktorn fast kapital: maskiner, robotar och annan automatiserad utrustning som i allt snabbare takt införs i våra industrier. Det är en bra skatt. Genomför den! Då blir det bra för den svenska arbetarklassen och för andra skikt.

Fru talman! Jag tar gärna fasta på Knut Wachtmeisters löfte om att tala om att skattereformen också har en avdragssida. Som jag sade i mitt första inlägg är det mycket viktigt att vi kan börja komma till rätta med avdragssystemet, för det har varit orättvist och medfört orättvisor när det gäller boendekostnader mellan dem som hyr en lägenhet och dem som bor i villa. Jag har inga svårigheter att diskutera det här när jag träffar villaägare. De flesta villaägare är också normalinkomsttagare, och då går skattereformen bra i lås för dem. De får i allmänhet del av skattereformens positiva sida, och dessutom berörs inte avdragsrätten i nämnvärd grad. För dem däremot som verkligen har utnyttjat systemet, som har skaffat sig rejäla ränteavdrag, har skattereformen den effekten att de inte längre har samma möjlighet att utnyttja avdragen på det sätt som de har kunnat tidigare. Men jag har inga svårigheter att klara ut detta med majoriteten av villaägarna. Stig Josefson är litet ledsen över att vi vill avslå de förslag som centerpartiet har haft när det gäller besparingar. Centern menar att man har anvisat pengar den vägen för att klara de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är klart att vi inte kan ställa upp på de besparingsförslag som har presenterats från centerpartiets sida, därför att de är på kollisionskurs med den politik som vi vill föra — en politik som vi i valrörelsen gick ut och slogs för. Ni vill spara på exempelvis de sociala utgifterna och på sådant som vi tycker är viktigt, nämligen att behålla värdet på pensionerna, att klara sjukförsäkringen och inte behöva införa karensdagar mera. Dessa besparingar kan vi inte ställa upp på. Björn Molin sade i sitt inlägg att folkpartiet naturligtvis inte kan ställa upp på vår finansiering — en höjning av arbetsgivaravgiften. Nej, det hade ni inte behövt göra. Ni hade mycket väl kunnat ställa upp på en höjning av energiskatten från ett tidigare datum. Det hade varit en bättre lösning, det kan vi vara helt överens om.
Fru talman! Rune Carlstein säger att en begränsning av underskottsavdragen inte innebär något negativt för majoriteten av villaägarna som befinner sig i normala inkomstlägen. Enligt Rune Carlstein verkar det som om detta rättfärdigas bara därför att begränsningen av underskottsavdrag inte innebär något negativt för en majoritet. Jag tycker detta är ett omoraliskt och felaktigt resonemang. Detsamma gäller det Rune Carlstein sadeom att andra höginkomsttagare har skaffat sig ränteavdrag för att få ned skatten. De som har köpt villor har gjort det under förutsättning att räntorna skulle vara avdragsgilla. De har inte gjort det för att skaffa sig stora avdrag, utan de har gjort det för att skaffa sig en bra bostad, och det är väl något positivt. Det verkar som om Rune Carlstein tycker att avdragen är oberättigade om de är tillräckligt stora. Det är ett felaktigt synsätt. Att ränteavdragen har blivit stora beror till mycket stor del på den höga räntenivån. Men de oberättigade underskottsavdragen gäller inte villorna. Det var dessa oberättigade underskottsavdrag vi ville utreda, men utredningen lades ner. Nu har denna utredning återupptagits i ett annat sammanhang, och det är bra. Avslutningsvis: Om en majoritet inte berörs av denna orättfärdighet kan den accepteras. Detta resonemang tycker jag är felaktigt.
Fru talman! Jag är något förvånad över Rune Carlsteins yttrande angående anledningen till att man inte har kunnat ställa upp på något av de besparingsalternativ som centern har fört fram. Om viljan finns att åstadkomma en lösning av de ekonomiska problemen skulle väl några av budgetalternativets 21 miljarder kunnat ge anledning till att man försökte komma överens om en annan finansiering. Jag hoppas att det inte var så allvarligt menat som det kunde tolkas. Jag anser också att regeringen kunde förverkliga det som skatteutskottet och riksdagen enhälligt har begärt, nämligen denna utredning, en utvärdering av fackföreningsavgifterna. Det skulle kunna klarlägga frågans verkliga innebörd och kanske även motsättningarnas innebörd.

Fru talman! Det har nu gått drygt ett halvår sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Ingen kan väl protestera om jag betecknar detta gångna halvår som sällsynt händelserikt när det gäller den ekonomiska politiken. Den nya regeringen inledde med att devalvera den svenska kronan samma dag den trädde till. En månad senare lades en omfattande krisplan fram i syfte att följa upp devalveringen och lägga om den ekonomiska politiken. I januari presenterades en statsbudget, där regeringen tog spjärntag också för att bryta statsfinansernas ogynnsamma utveckling. Och i april presenterades kompletteringspropositionen, som proklamerade strid mot inflationen. En radikal omläggning av politiken var också starkt av nöden. Jag vill påminna om hur bekymmersamt läget var, när den socialdemokratiska regeringen tog över rodret i höstas. I stället för den produktionsökning om 1 96 som mittenpartiregeringens finansplan för 1982 förutspådde, fick vi under de första tre kvartalen en kraftig nedgång av bruttonationalprodukten. Speciellt stort var den under tredje kvartalet. I stället för den uppgång av industriproduktionen med 3 96 som fjolårets finansplan räknade med, föll industrins produktion under det första halvåret 1982 med 3 26. Under september noterades den lägsta nivån på fem år. Orderingången från exportmarknaderna sjönk dramatiskt under de tre första kvartalen i fjol. En lika stor nedgång har inte ägt rum sedan den första oljekrisen. Under loppet av tredje kvartalet 1982 försämrades utrikeshandeln kraftigt. I augusti uppvisade bytesbalansen ett underskott på över 5 miljarder kronor — det är den sämsta notering som någonsin uppmätts för en enskild månad. Efter dessa dramatiska händelser i utrikeshandeln satte ett massivt valutautflöde i gång. Under september rann ungefär 3 miljarder ur landet, och under första veckan i oktober var utflödet uppe i nästan en halv miljard om dagen. Industriinvesteringarna föll inte med 5 26, som den förra finansplanen förutspådde, utan med 16 26 under 1982. I september publicerades som lök på laxen en investeringsenkät från statistiska centralbyrån, enligt vilken företagen förberedde en ytterligare neddragning av investeringarna med 15 90 1983. Under sommaren och början av hösten 1982 noterades kraftigt stigande arbetslöshetstal. Månad för månad noterades de högsta månadssiffror som någonsin inrapporterats. I september var den öppna arbetslösheten 176 000 personer, vilket innebar en ökning med 50 96 på ett år. Samtidigt var nedgången i lediga platser utomordentligt kraftig. Nyanmälningarna till arbetsförmedlingen under tredje kvartalet i fjol uppvisade den lägsta siffra som någonsin noterats. Som bekant möttes också den tillträdande regeringen av ett väldigt, uppdämt statligt utgiftsbehov och grova underskattningar av ränteutgifterna för statsskulden. Det innebar att budgetunderskottet under innevarande budgetår har stigit som en ovälkommen efterbörd till den tidigare förda budgetpolitiken. Den nya regeringen tog alltså över i ett för landet utomordentligt bekymmersamt läge. Praktiskt taget alla viktiga ekonomiska indikatorer pekade på ett fortsatt ras utför. Det var därför uppenbart att en kraftfull omläggning av den ekonomiska politiken måste till. Huvudingredienserna i den krisplan som regeringen presenterade under hösten är väl kända, och det finns ingen anledning att ännu en gång redovisa detaljerna inför kammarens ledamöter. Låt mig bara påminna om att vår strategi mot krisen utgör en helhetspolitik, med fyra huvudelement som stödjer och samverkar med varandra: För det första: Den mycket kraftiga förstärkning av konkurrenskraften som devalveringen för med sig. Genom att vrida om efterfrågan, både utomlands och på hemmamarknaden, från utländska till svenska produkter gör den det möjligt att på en och samma gång strama åt den inhemska efterfrågan och ändå öka den totala efterfrågan som riktas mot svenskt näringsliv. För det andra: En markerad satsning på en fördelningspolitik, som innebär att alla medborgare får vara med och bära krisens bördor efter bärkraft. En rättvis fördelning av bördorna är, enligt vår mening, en oundgänglig förutsättning för att devalveringens effekter skall bli bestående och inte sopas undan av en störtsjö av kompensationskrav. För det tredje: Ett program för att snabba på investeringsuppgången, dels genom ett utvidgat stöd till det privata näringslivets investeringar, dels genom ett omfattande offentligt investeringsprogram, framför allt i utbyggnad och modernisering av samhällets infrastruktur. För det fjärde: Slutligen, ett mycket ambitiöst arbetsmarknadspolitiskt program, för att lindra de akuta svårigheterna under det kommande året. Vi har nu satt in hela det batteri av arbetsmarknadspolitiska åtgärder vi har till vårt förfogande. Med den här politiken går vi en balansgång mellan expansiva och strama inslag. Vi ger svängrum för den inhemska industriproduktionen, vilket på sikt också kommer att medföra svängrum för investeringar och sysselsättning. Samtidigt strävar vi efter att så rättvist som möjligt fördela de bördor i form av sänkt konsumtion detta måste medföra i inledningsskedet. Naturligtvis är det ännu för tidigt att avgöra hur vi kommer att klara uppgiften att återställa balansen i den svenska ekonomin samtidigt som sysselsättning och produktion ökar. Men vissa tecken finns som tyder på att det börjar vända till det bättre. Det gäller i första hand industrin. Här är det tveklöst så, att devalveringen inneburit en mycket kraftig förstärkning av konkurrenskraften. Det kan avläsas i sänkta relativpriser gentemot utlandet, en påtaglig förbättring av vinstmarginalerna och en starkt ökande orderingång från exportmarknaderna under de gångna månaderna. Mellan 1982 och 1983 beräknas Sveriges relativa exportpris sjunka med 6,5 90. Enligt konjunkturinstitutet skulle detta leda till att de svenska exportörernas marknadsandelsvinster i år blir ungefär 4 96 vad gäller bearbetade varor. Det medför i sin tur att vi bryter den fleråriga nedåtgående trenden med fallande marknadsandelar för svensk industri. Men det är inte bara så att vi tar en växande andel av exportmarknaderna. Vi kan nu också se vissa tecken på att den internationella konjunkturnedgången tycks ha nått botten och att den internationella handeln som helhet efter några års stagnation därmed kan börja växa igen. Vi skall inte överdriva uppgångens styrka. Ännu så länge rör det sig främst om strimmor av ljus i ett tidigare kompakt mörker, strimmor som hittills främst måste tydas som att vi nått slutet på nedgången. I Västeuropa är situationen fortfarande osäker. Den sammanlagda effekten av marknadsandelsvinster och växande marknader blir att exporten av bearbetade varor i år ökar med ca 6 90 och att den totala exporten — inkl. råvaror och tjänster — ökar med nästan 7 26. Detta innebär nästan en fördubbling jämfört med i fjol. Men minst lika viktigt är att devalveringen och den stärkta konkurrenskraften slår igenom även på vår hemmamarknad. Trots att bruttonationalprodukten fjol föll med en tiondels procent växte importen med nästan 5 90. I år kommer den totala aktiviteten i ekonomin att öka med nästan 2 Jo, men trots detta dämpas importökningen påtagligt och stannar vid mindre än 2 96. Nettoresultatet blir en förbättring av handelsoch tjänstebalansen med mer än 7 miljarder kronor jämfört med 1982. De senaste siffrorna vad gäller orderingång till industrin tyder på att dessa prognoser alls inte är överdrivet optimistiska. Tvärtom har orderingången från exportmarknaderna under de senaste månaderna varit utomordentligt stark. I den senast utkomna månadsöversikten från statistiska centralbyrån konstateras ”att industrin och speciellt de konkurrensutsatta delbranscherna under de senaste månaderna utvecklats mycket positivt”. Orderingången steg starkt under vintern, framhåller man, och i början av våren skedde ”en exceptionellt kraftig exportökning”. Samma bild framtonar i konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer, där det konstateras att företagens exportplaner aldrig tidigare varit mer expansiva än de är nu. Som alltid i en konjunkturuppgång är det råvaruindustrin som påverkas först. Så låg exempelvis orderingången för pappersoch massaindustrin i februari på 23 26 över nivån för ett år sedan. Men också andra industrigrenar har kunnat notera en stark uppgång, t.ex. kemisk-teknisk industri, där orderingången var 30 96 högre än i fjol. Vad gäller verkstadsindustrin är bilden mer splittrad. Det är också den industri som brukar komma i gång sist vid konjunkturuppgångar. Men vi kan i dag se tecken på förbättringar t.o.m. inom en del s.k. krisbranscher, såsom handelsstålsindustrin. Jag kan inte undanhålla mig nöjet att — eftersom jag är vald som riksdagsman från Dalarna — citera följande ur en tidningsartikel för en tid sedan: ”Mitt i stålkrisens tider finns det stålföretag som börjar skönja en ljusning inför de närmaste åren. SSAB Domnarvet har de senaste veckorna fått så fulla orderböcker att de har svårt att hinna med produktionen. Det är framför allt efterfrågan på Domnarvets tunnplåt som stigit kraftigt. Det är också företagets dominerande produkt. Enligt Hans Hansson, försäljningschef på division tunnplåt, beror de senaste framgångarna på två orsaker, dels devalveringen, dels en miljardinvestering förra året. Devalveringen har gjort att våra konkurrenter, främst Västtyskland, inte är så aggressiva på den svenska marknaden längre, säger Hans Hansson.” Den här utvecklingen gör att vi nu kan räkna med en påtaglig uppgång av verkstadsindustrins produktion i år. I nationalbudgeten beräknar man att produktionen av verkstadsprodukter i år stiger med nästan 5 26. I fjol sjönk den med över 5 Z0. Den totala industriproduktionen väntas öka med närmare 4 Yo i år. I fjol sjönk den med 1 4. Omslaget i produktionen inverkar positivt såväl på sysselsättningen som på investeringarna. De båda senaste åren har sysselsättningen minskat i vårt land, men i år beräknas den öka igen. Uppgången har här varit snabbare än vad man kunde vänta sig. Den totala sysselsättningen ökade mellan första kvartalet 1982 och första kvartalet 1983 med 15 000 personer. Samtidigt måste dock konstateras att arbetslösheten fortfarande är alarmerande hög. Industriinvesteringarna visar tecken på en gradvis återhämtning, framför allt inom exportsektorn. I den planenkät, som Industriförbundet nyligen redovisade och som omfattar de största företagen, tyder investeringsplaner na på att investeringarna i de undersökta företagen går upp med 3-4 9; i år, vilket är en snabbare uppgång än vad som tidigare föreföll troligt. Mot denna bakgrund vågar man dra åtminstone en slutsats: många målade tidigare en alltför svart bild av devalveringens möjligheter. Så hävdade t.ex. moderaterna i en av sina reservationer i finansutskottet i januari i år att utvecklingen redan då ”bekräftat” att ”devalveringen kommit vid en illa vald tidpunkt”. Den utveckling jag här relaterat tyder emellertid på att moderaterna hade fel — och att det kanske i stället var SE-bankens chefsekonom Olle Lindgren som hade rätt, då han i en intervju i vintras hävdade: ”Den svenska devalveringen kom vid alldeles rätt tidpunkt. Dess storlek på 16 96 var också riktig.” I sitt anförande i morse klagade Lars Tobisson över att den svenska ekonomins tillstånd inte förbättras i tillräckligt snabb takt. Detta bör jämföras med vad moderaterna påstod i januari, februari och mars, då devalveringen utmålades som ett totalt misslyckande, som utvecklingen redan hade bekräftat. Men i dag kan alltså inte ens moderaterna förneka att det börjar gå bättre. Då tycker jag att Lars Tobisson och andra moderater borde erkänna att er propaganda från i vintras slagit slint och att era försök att bl.a. skrämma näringslivet från att utnyttja devalveringens fördelar inte bara var skamlösa utan också grundlösa. Eftersom det bara är hedern och anseendet som därmed skulle ges ökad tilltro, kommer man troligen att förneka de här misstagen. Om man skulle erkänna att förutsägelser om devalveringens misslyckande har upphävts av den faktiska utvecklingen, blir moderaternas nya katastrofteori strax mindre intressant. Nu säger man: Katastrofen för svensk ekonomi kommer inte i år, men den kommer nästa år, när regeringen har misslyckats med resten av sin politik. Jag vill bara i all stillsamhet varna Lars Tobisson och hans parti för att deras nya skräckvision kan röna samma öde som deras gamla, nu övergivna. Jag kunde f. ö. rikta samma varning till Nils Åsling. Han vältrade sig med en viss vällust i förmodade framtida misslyckanden för regeringens ekonomiska politik. Nils Åsling har liksom Lars Tobisson utomordentligt svagt underlag för dessa katastrofbeskrivningar. För min del vill jag säga följande. Tecknen på en omsvängning är glädjande, men vi måste komma ihåg för det första att den sker från ett mycket dåligt utgångsläge, och för det andra att vi ännu inte har mer än några månader bakom oss. Det är långt kvar innan den ekonomiska krisen är övervunnen. Vi har fortfarande många svårigheter framför oss. I den reviderade finansplanen understryks hur väsentligt det är att devalveringen — som var det första steget i regeringens krispolitik — följs upp av en konsekvent och uthållig politik. För att devalveringen skall kunna ge den permanenta förstärkning av konkurrenskraften vi eftersträvar måste ekonomin bringas i balans så snart som möjligt. Kraftfulla insatser måste göras för att driva ned inflationstakten efter det att de prishöjande effekterna av devalveringen har klingat ut. För detta krävs att vi håller fast vid den inslagna linjen och vid en långsiktig politik för sysselsättning och investeringar. Regeringen menar alltså att det nu är dags att ta det andra steget i krispolitiken. Detta andra steg är inriktat på direkta insatser mot arbetslösheten, men innehåller också ett omfattande program för kampen mot inflationen. Den fulla sysselsättningen är det viktigaste målet för vår politik. Den omläggning av politiken som genomförts är en mobilisering för detta mål. Det faktum att den fulla sysselsättningen sätts i centrum betyder emellertid inte att vi omedelbart kan registrera att sysselsättningen ökar på den reguljära arbetsmarknaden. Kapacitetsutnyttjandet ligger i stora delar av näringslivet så lågt, att produktionen kommer att kunna öka avsevärt innan efterfrågan på arbetskraft där kan börja öka mera påtagligt. På kort sikt är det därför nödvändigt att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Så har också skett. De insatser som gjorts sedan hösten 1982 är de största som någonsin satts in, och nu föreslår vi ytterligare insatser utöver de redan gjorda. På något längre sikt måste vi uppnå och vidmakthålla full sysselsättning genom en stabil ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig industrisektor. En nödvändig förutsättning för att det skall kunna åstadkommas är att den höga inflation som rått i vårt land under ett decennium nu bryts. Den avsevärda förbättring av konkurrenskraften som vi har fått kan bibehållas endast om prisoch kostnadsökningarna i vår ekonomi snabbt nedbringas till högst den nivå som råder i våra viktigaste konkurrentländer — f.n. 3-5 4. Vi har gjort vissa kalkyler som redovisas i kompletteringspropositionen. De visar att en sänkt inflation skulle kunna medföra både en minskad arbetslöshet och minskande underskott i våra utrikesaffärer. Något schematiskt uttryckt antyder kalkylerna att en halverad inflationstakt på några års sikt också halverar arbetslösheten. Det andra steget i regeringens ekonomiska strategi utgör därför en beslutsam kamp mot inflationen. Därmed fullföljs också de riktlinjer för den ekonomiska politiken som socialdemokraterna vid flera tillfällen presenterat, bl.a. i riksdagsmotioner och i krisprogrammet ”Framtid för Sverige” från 1981. Regeringen kan inte ensam säkerställa att inflationsbekämpningen blir framgångsrik. Det är av avgörande betydelse att alla grupper i det svenska samhället delar ambitionen att pressa ner inflationen och aktivt medverkar till en sådan utveckling. Ett helhetsprogram mot inflationen måste innehålla effektiva åtgärder mot det växande budgetunderskottet och mot kostnadsstegringarna, reducera förväntningarna om fortsatt inflation samt försöka ta bort flaskhalsar i produktionen och stelheter på viktiga marknader. På samtliga dessa fyra områden har regeringen nu lagt fram förslag om åtgärder. En fortsatt snabb ökning av budgetunderskottet är inte förenlig med de mål regeringen uppställt för sin ekonomiska politik. Det skulle mycket snart försätta oss i en tvångssituation, där vi bara hade två alternativ att välja mellan. Vi kan låta likviditeten i ekonomin öka kraftigt, dvs. vi finansierar det ökade budgetunderskottet genom att — populärt uttryckt — trycka mer pengar. Då utsätter vi oss för stora risker att inflationen skjuter fart på nytt och att devalveringens vinster försvinner. Vi kan också ingripa mot likviditetsuppladdningen med skärpt kreditpolitik och kraftigt höjda räntor. Då knäcker vi med stor sannolikhet den investeringsuppgång som skall ge oss sysselsättning och inkomster åren framöver. I långtidsbudgeten presenteras kalkyler som visar att budgetunderskottet även vid förhållandevis gynnsamma antaganden skulle fortsätta att öka till drygt 120 miljarder kronor budgetåret 1987/88. En sådan utveckling måste förhindras. Jag noterar att finansutskottet understryker nödvändigheten av att de framtida budgetunderskotten blir lägre än i långtidsbudgetens kalkyler. Det mödosamma arbetet med att sanera statsfinanserna har inletts av den socialdemokratiska regeringen. I vårt första budgetförslag har vi lyckats sätta stopp för ökningen av budgetunderskottet. Som andel av bruttonationalprodukten beräknas underskottet enligt kompletteringspropositionen minska från 14 till 12,5 20, och tar vi saldot exkl. statsskuldräntor minskar det ännu mer. För att hålla igen utgiftsutvecklingen har i stort sett alla verksamhetsområden i budgeten fått bidra. Kompensation för devalveringen har i princip endast givits för vissa opåverkbara kostnader. Jag vill understryka att det innebär att vi redan börjat göra avsevärda ingrepp i den automatiska utgiftsstegringen. I nästa budget kommer politiken att inriktas på att metodiskt och konsekvent se över samtliga utgiftsområden i syfte att minska belastningen på statsbudgeten. Ett översynsarbete av pågående verksamheter och regelsystem har därför inletts. Också möjligheterna till en ökad avgiftsbeläggning av statliga tjänster måste uppmärksammas. Möjligheten att rensa budgeten från vissa finansiella verksamheter bör prövas, där det kan ske utan men för verksamheten i fråga. Om vi skall kunna få stopp på inflationen måste också kostnadsökningarna begränsas. Löneutvecklingen i år tycks — sådan den nu kan beräknas — ligga i linje med strävandena både att förstärka konkurrenskraften och att dämpa prisstegringarna. Men av minst lika stor vikt är att lönekostnadsökningarna också under kommande år hålls tillbaka — inte för att pressa ned reallönerna utan för att åstadkomma den åsyftade reallöneutvecklingen på en lägre nominell nivå och därmed en lägre inflationsnivå. Regeringen har vidtagit eller aviserat ett antal åtgärder som bör göra det möjligt att sluta återhållsamma löneavtal och hålla tillbaka en överdriven löneglidning. I år tillämpas en temporär skatt på aktiebolagens utdelningar. Vidare har företagen skyldighet att avsätta 20 Zo av sina vinster till särskilda investeringsfonder. För 1984 har regeringen aviserat dels att den här obligatoriska vinstavsättningen kommer att fortsätta, dels att företagsbeskattningen kommer att läggas om, dels att förslag om vinstdelning senare kommer att läggas fram. I samma riktning verkar också att subventioneringen av företagens maskinin vesteringar inte kommer att fortsätta nästa år. Dessutom har regeringen föreslagit en ändrad finansiering av skattereformens andra steg. Vår bedömning har varit att en fortsatt finansiering med höjd arbetsgivaravgift eller med införande av proms, som till större delen också innebär en skatt på arbetskraften, skulle medföra att de samlade lönekostnaderna ökade mer än vad som är förenligt med målet att begränsa prisstegringarna till 4 96. Men en återhållsam lönerörelse förutsätter också att alla löntagargrupper visar ett solidariskt ansvar för en rimlig och rättvis fördelning av ett högst begränsat löneutrymme. Detta krav har större aktualitet än någonsin. Den skattereform som en stor riksdagsmajoritet i fjol beslutade att genomföra åren 1983-1985 innebär ju att personer med högre inkomster generellt sett får en icke oväsentlig ökning av sina disponibla inkomster, medan låglönegruppernas inkomst efter skatt påverkas i långt mindre mån. De tre partierna som står bakom skattereformen, socialdemokraterna, centern och folkpartiet, uttalade därför i samband med reformens genomförande att en förutsättning för att den skulle kunna genomföras i den planerade takten var att höginkomsttagarna visade särskilt stor återhållsamhet i sina lönekrav under själva reformperioden. Vi har också utgått ifrån att dessa grupper, som under många år krävt en marginalskattereform, kommer att föra en sådan lönepolitik att de angivna villkoren beträffande lönebildningen uppfylls. Det är regeringens uppfattning att reformeringen av inkomstbeskattningen, inkl. de ändrade reglerna för skatteavdrag, är en viktig och nödvändig reform. Vissa tendenser i 1983 års avtalsrörelse gör det dock nödvändigt att med yttersta uppmärksamhet följa utvecklingen i avvaktan på en slutlig bedömning av huruvida lönebildningen uppfyller de förutsättningar som vi har ställt upp för att fullfölja skattereformen. Det tredje området vad beträffar kampen mot inflationen är behovet av att bryta förväntningarna om fortsatt inflation. Erfarenheten är att sådana förväntningar i sig bidrar till att driva upp priserna. Ett verksamt instrument för det är att avindexera den svenska ekonomin. Efter mer än ett årtionde av hög inflation har användningen av indexklausuler spritt sig till nästan alla delar av vår ekonomi. De finns rikligt representerade i de offentliga utgifterna. Men indexeringar finns också på lönemarknaden och inom näringslivet i olika slags avtal. Det farliga med indexklausuler är inte bara att de fungerar som motorer för fortsatt inflation. Värst är att de skapar illusionen att om vi alla — löntagare, företagare, pensionärer, skattebetalare, småsparare osv. — har våra inkomster — som det heter — skyddade mot inflation, då undgår vi också inflationens verkningar. Men de kostnader och skadeverkningar som inflationen för med sig kan vi som nation aldrig undgå. Dem får vi alla på ett eller annat sätt betala — genom arbetslöshet och förluster av levnadsstandard och välfärd. För att bryta ner inflationsförväntningarna och eliminera indexklausuler som motor för fortsatt inflation föreslår regeringen att de indexeringar och andra slag av priskompensation som kan påverkas, år 1984 begränsas till högst 4 20 — dvs. den inflationsnivå som kan förutses både här hemma och i våra viktigaste konkurrentländer. Jag vill understryka att syftet med en sådan avindexering är att bryta inflationsförväntningarna och inte att minska värdet av de olika slag av förmåner och belopp som är knutna till nuvarande indexregleringar. Realvärdet av de här beloppen kommer inte att urholkas om inflationen kan pressas ned till den målsatta nivån. Den sista punkten i inflationsbekämpningen är åtgärder för att bryta upp flaskhalsar i produktionen och öka flexibiliteten på olika strategiska marknader. Erfarenheterna visar nämligen att ett inflationsförlopp kan sättas i gång även vid ett förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande genom att det finns sådana flaskhalsar. Exempel på åtgärder som kan minska dessa risker är insatser för att främja yrkesutbildningen och för att stimulera en ökad rörlighet på arbetsmarknaden samt de utvidgningar av kapaciteten genom investeringar bl.a. i transportsektorn som vi har satt i gång. Kapitalmarknaden är också viktig. Genom devalveringen har förutsättningar skapats för en bättre fungerande marknad för riskkapitalet. Det avspeglas bl.a. i den rekordstora volymen nyemissioner på börsen. Regeringen kommer också att lägga fram förslag som syftar till att säkerställa ett tillräckligt omfattande utbud av riskvilligt kapital även i framtiden, såväl i individuella som i kollektiva former. Vi har vidare påbörjat en översyn av företagsbeskattningen, bl.a. i syfte att underlätta ökad rörlighet för riskkapitalet mellan olika företag och branscher. Med sikte på nästa år kommer som ett led i detta en sänkning av bolagsskatten att föreslås. Regeringens program mot inflationen attackerar den inhemska inflationsprocessen vid alla dess rötter på en gång — och det är en förutsättning för att det skall ge resultat. På sikt kan det ge oss möjlighet att sätta in också det femte och sista vapnet mot inflationen, nämligen en aktiv valutapolitik som minskar den inflation som vi importerar från utlandet. Vilka är då oppositionspartiernas alternativ? Moderaterna sluter utan förbehåll upp kring en ensidig åtstramningspolitik. Men budskapet är något kluvet. Moderaternas politiska dokument — deras motioner och reservationer — är fulla av kärva och manliga fraser om behovet av återhållsamhet och minskat budgetunderskott. Men samtidigt påstår man i den billigare propagandan — som oftast framförs av partiledaren själv — att den socialdemokratiska regeringen ”satt svångrem runt halsen på löntagarna”. Med detta avses att den privata konsumtionen stramas åt för hårt. Uppgiften är därför, hävdar moderaterna, att skära ned de offentliga utgifterna, och då skall utrymme uppstå för att sänka skatterna, och då skall den privata standarden kunna höjas — enligt det moderata receptet. Detta är inte sant. Den största delen av de offentliga utgifterna utgörs av transfereringar, inkomstöverföringar, till hushållen. Och i den moderata partimotionen om den ekonomiska politiken finns det en lång rad förslag om just nedskärningar av sådana transfereringar. Det gäller sänkningar av ersättningarna vid sjukdom och arbetslöshet, fördyrade levnadsomkostna der för hushållen via minskade livsmedelssubventioner och neddragna räntesubventioner till hyreshus, höjda barnomsorgsavgifter och mycket mera. Finansdepartementet har räknat på de moderata förslagen, och vi finner att de innebär att den privata konsumtionen i år skulle falla med en hel procentenhet mer än i den prognos som finns i nationalbudgeten och som grundas på regeringens politik — detta trots de omfattande skattesänkningar som utlovas av moderaterna. Om det finns en svångrem runt halsen på några här i landet så dras den alltså åt ett hål till om Lars Tobisson och hans kolleger skulle få bestämma. När det gäller den offentliga verksamheten slår den moderata nedskärningspolitiken mycket hårt. Minskade arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunerna, nedskurna statsbidrag osv. medför enligt finansdepartementets beräkningar att den kommunala verksamheten skulle bli 5 96 lägre än vad vi nu räknar med. Det här är litet lustigt, därför att moderaterna säger att de har nolltillväxt när det gäller den kommunala verksamheten. Med de motioner man har framlagt skulle den kommunala verksamheten minska med 3 96, om de genomfördes. Lars Tobisson kanske har någon förklaring till varför man nu överger nollprocentstillväxten och sätter sig på en kraftig nedskärning av den kommunala verksamheten? Detta undgår naturligtvis inte att ha effekter på den totala tillväxten i vår ekonomi och på sysselsättningen. Effekten när det gäller bruttonationalprodukten blir att den kommer att sänkas med 1,5 96, dvs. vi får i stort sett stagnation av totalproduktionen i år. Enligt våra beräkningar innebär detta en ökning av arbetslösheten med ungefär 40 000 personer redan i år. Lars Tobisson fullföljde den här politiska linjen i sitt inlägg i dag. Han sade att endast marknaden kan skapa sysselsättning. Han sade också att ansvaret för att det uppstår arbetslöshet faller på löntagarna. Staten har inget ansvar och inga andra uppgifter i dessa sammanhang än att försöka hålla inflationen nere och skapa frihet för företagen. Såvitt jag förstår är detta ett komplett monetaristiskt program, i den form som det ursprungligen fördes fram i USA och Storbritannien men numera är åtskilligt modifierat och skamfilat. Men därför blir det då helt följdriktigt att Lars Tobisson hyllar den ekonomiska politik som förs av premiärminister Thatcher och president Reagan som en lyckad politik — en lyckad politik, som tydligen också skall stå som ett mönster för moderat politik i Sverige. Var det lyckosamma ligger får väl Lars Tobisson redogöra för. Det är bara att konstatera att priset för den monetaristiska politiken har blivit oerhört högt: en arbetslöshet i USA på 10 96, i Storbritannien på 14 96 och fattigdom och förtvivlan som sprider sig i allt större grupper av medborgarna. Om det är en lyckad politik, vore det intressant att höra vad som är misslyckad politik, mätt med moderaternas mått. Men med det här blir det helt konsekvent att man lägger fram en lång rad förslag som utan undantag innebär omfördelningar från människor med vanliga inkomster och från vanliga löntagare till de moderata kärntrupperna av höginkomsttagare och förmögenhetsägare. Räntebidragen till flerfamiljshus skall bort men inte räntebidragen till villor. Förklara konsekvensen och rättvisan i det! Sjukersättningen skall sänkas, vilket drabbar de LO-medlemmar som inte har avtal om utfyllnad från arbetsgivaren. Arvs-, förmögenhetsoch gåvoskatterna skall sänkas. Skattereduktionen för aktieutdelning skall återinföras, men skattereduktionen för fackföreningsavgifter skall slopas. Statsskatten skall indexeras fullt ut, osv. Det finns ingen annan etikett på detta än att det är brutal högerpolitik av traditionellt slag, numera uppiffad med litet monetaristiska teorier. Den går ut på att öka arbetslösheten och åstadkomma en kraftig inkomstoch förmögenhetsomfördelning till de besuttnas fördel. Jag lyssnade här till herrar Åsling, Wirtén, Molin och Josefson. Jag väntade mig att åtminstone finna en rad eller en mening i dessa fyra mittenpartisters anföranden där de hade något att säga om den moderata politiken. Jag hittade ingenting sådant. Allt mitt spända lyssnade var förgäves. Betyder detta att ni accepterar, som jollar i kölvattnet på den moderata skutan, uppläggningen av en sådan ekonomisk politik? Är det den ni tänker underkasta er den dag då Lars Tobissons förhoppningar om en moderatledd regering har slagit in? Jag tror det vore värdefullt för många som sitter i den här kammaren och ute i landet att få höra om ni inte har någon kommentar att fälla till moderaternas uppläggning av den ekonomiska politiken. Nu kastar de masken. Nu avslöjar de vad de vill åstadkomma med det svenska samhället, den förändring av samhällssystemet som de eftersträvar. När vi tittar på mittenpartiernas alternativ, finner vi att det visserligen är litet suddigt i konturen, men på åtskilliga punkter finns det klar kontakt med den ekonomiska politik som regeringen vill bedriva. Vi har delvis samma syn på det samhällsekonomiska läget. Vi är exempelvis överens om att det inte går att skära ned budgetunderskottet alltför snabbt, eftersom det skulle innebära en kraftigt stigande arbetslöshet. Jag måste säga att Rolf Wirténs och Nils Åslings försök att blåsa upp enorma skillnader vad gäller budgetpolitiken mellan deras egna partier och regeringen faktiskt inte har någon grund. Vi har gått igenom centerns och folkpartiets motioner lika väl som moderaternas. Budgetpolitiken skiljer sig högst marginellt — vad gäller centerpartiet är det knappast någon skillnad alls, och mellan folkpartiets och vår politik skiljer det kanske några hundra miljoner kronor i sluteffekt på budgetsaldot. Jag tycker att det är märkligt att man försöker göra detta till kolossala skillnader i synen på budgetpolitiken. När Rolf Wirtén efterlyser förslag om kraftiga utgiftsnedskärningar är det bara att konstatera att folkpartiet inte heller har presenterat några sådana. Vi har också en hel del beröringspunkter när det gäller skatteoch fördelningspolitiken. Förutsättningar borde därför ha funnits för en uppgörelse bl.a. om hur skattepolitiken borde föras. Tyvärr har detta inte visat sig vara möjligt. socialdemokraterna år 1981 förklarade vi, att inkomstskatterna skulle sänkas för huvuddelen av de heltidsarbetande löntagarna och att detta skulle finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter eller genom en produktionsfaktorskatt. På grund av faktorer som jag redan har redovisat har regeringen nu föreslagit att finansieringen för 1984 skall ske genom höjda energiskatter i stället. Båda mittenpartierna har entydigt förklarat att de ser en höjning av energiskatterna som ett bättre finansieringsalternativ än höjningar av arbetsgivaravgiften eller införande av proms. Ändå förefaller det nu som om riksdagens behandling av regeringens förslag skulle komma att resultera i dels en temporär höjning av arbetsgivaravgiften i år, dels en otillräcklig finansiering av skatteomläggningen för 1984. Det främsta argumentet mot energiskattehöjningarna — och då enkannerligen bensinskattehöjningen — har varit att man hellre än att höja dessa skatter borde finansiera skatteomläggningen och de arbetsmarknadspolitiskasatsningarna genom att skära ned andra offentliga utgifter. Men vad gäller skatteomläggningen är detta inte alls vad som avsågs med ”finansiering” i skatteöverenskommelsen. Här måste jag med någon upprördhet reagera mot vad Björn Molin sade i sitt inlägg och som jag inte kan se som något annat än en klar förfalskning. Björn Molin anförde nämligen: Ingenting sades i skatteuppgörelsen om huruvida skattereformen skulle finansieras med inkomstförstärkningar eller med besparingar. Men, Björn Molin, det står i den av Rolf Wirtén undertecknade propositionen om skattereformen: ”I överenskommelsen mellan de tre partierna anges — — — att skattereformen i sin helhet bör finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften eller genom införande av en vidare produktionsfaktorskatt.” — Det står alltså ”i sin helhet”, Björn Molin.

Jag hoppas nu att Björn Molin eller Rolf Wirtén eller båda tar tillbaka de uttalanden de har gjort här om att vi inte har varit överens om att detta var en skatteomläggning, att den skulle finansieras i sin helhet och att vi dessutom konkret angav att det bara fanns två alternativ, arbetsgivaravgift eller proms. Folkpartiet har inte gjort sig känt för att vara det mest ordfasta av riksdagens partier, men den här gången har ni en chans att rehabilitera er genom att ta tillbaka de påståenden som Björn Molin gjorde. Vidare hävdade Björn Molin att den extra sänkning av inkomstskatten som sker i år — skatteuttaget sänks i vissa skikt med 1 96 — inte ingår i skattereformen. Men det är ju bara så att denna procent tidigarelades ett år och då inte fick någon finansiering. Hade vi inte gjort denna tidigareläggning hade skattesänkningen med denna extra procent kommit 1984, som ett led i marginalskattesänkningen, och då kostat 750 milj.kr. Den finansieringen försöker ni nu dra er undan genom att säga att denna sänkning inte ingår i skattereformen. Det gör den visst det! Fråga Rolf Wirtén — han borde veta bättre! Det här får då konsekvensen att det uppstår en spricka mellan mittenpartierna — centern håller såvitt jag förstår fast vid skatteuppgörelsen. Det vore anledning att under den här debatten se om den sprickan går att täta igen. Stig Josefson sade nämligen i sitt anförande att centern är medveten om att den återstående delen av reformen skall finansieras och att denna återstående del utgör en tredjedel av det totala finansieringsbehovet, medan Björn Molin talade om någonting helt annat. Mellan er skiljer det nu, vad jag förstår, ungefär 600-700 miljoner. Om det här är exempel på mittensamarbete så bevare mig väl! Men låt oss nu reda ut var i den här terrängen folkpartiet befinner sig. Jag skall inte orda så mycket om bensinskattehöjningen. Motiveringen för att gå emot den är litet förbryllande. Folkpartiet säger att man inte vill ha en höjd bensinskatt — det skulle motverka rörligheten på arbetsmarknaden. Centern säger att man inte vill ha höjd bensinskatt därför att det fördyrar boendet i glesbygden och skulle driva fram en för hög rörlighet på arbetsmarknaden, en ny flyttlasspolitik, som man kallar det. Jag undrar: Finns det inte i själva verket andra och mindre sakliga motiv bakom motståndet mot regeringsförslaget på den här punkten? Vi tycker att alla de sakskäl som finns entydigt talar för att energiskattehöjningar är det bästa medlet att finansiera skatteomläggning och extra insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Jag vill bara påminna om att den slutsatsen också har dragits av en lång rad borgerliga kommentatorer och ledarskribenter, som under maj månad febrilt uppmanat mittenpartierna att tänka om. T. o. m. LRF:s tidning Land konstaterade att ”höjda energiskatter är bästa alternativet, klart att föredra framför höjda arbetsgivaravgifter eller proms”. Det är klart att vi är litet besvikna och förvånade över att mittenpartierna agerade som de gjorde. Vi tyckte att förslaget att ändra finansieringen av skatteomläggningen var samhällsekonomiskt vettigt. Vi såg det också som en utsträckt hand till mittenpartierna; vi visste hur svårt de skulle ha att acceptera i varje fall införande av proms. Nu noterar jag skatteutskottets uttalande och särskilt Stig Josefsons uttalande att man är beredd att i höst fortsätta diskussionen om skattereformens finansiering. Men då måste vi nog i förväg ha klarat ut vad vi avser med den saken. Fru talman! Sveriges ekonomi har under de senaste åren kraftigt försämrats. Produktionen har stagnerat och framtidsbyggandet har gått tillbaka. De allvarligaste konsekvenserna är den växande arbetslösheten och vårt allt påtagligare beroende av utlandslån för att klara försörjningen. Det torde vara oomtvistat att nyckeln till lösningen på våra ekonomiska problem ligger i att vända den industriella utvecklingen till en ny period av tillväxt. Det är på grund av industrins svaghet som vi inte kan försörja oss själva. Av samma skäl finns det inte längre tillräckliga produktiva resurser som kan ge alla människor arbete. Vi har vidtagit en rad åtgärder som syftar till att stimulera industriell tillväxt och ge resurser för ökad sysselsättning. Dem har vi inriktat så, att vi skall kunna förbättra både tillväxten och sysselsättningen i vårt land jämsides med att vi får ned underskottet i våra utrikesaffärer. Vi kan nu börja skönja de första tecknen på positiva resultat. Vi har fått en påtaglig förbättring av konkurrensförutsättningar och lönsamhet för den produktiva industrin. Detta ger förutsättningar för att vi skall få en nedgång av bytesbalansunderskottet, vilken till en början blir långsam, men bör kunna få en ökad takt. Vi kan också se tecken på en ökande orderingång och på att industriproduktionen börjar vända uppåt. Uppgången av arbetslösheten stoppas och borde under året kunna vändas, så att arbetsmarknadsläget förbättras mot slutet av året. Vi skall nu vidare inrikta krafterna på att skapa förutsättningar för att nästa år väsentligt dämpa inflationen. Samtidigt måste vi varna för överdrivna förväntningar om snabba resultat. Inte minst kommer det framtida arbetet med att sanera statsfinanserna att bli både mödosamt och långvarigt. Men om både näringslivet, löntagarna och samhället kan utnyttja de bättre betingelser som nu skapas för produktion och industriell utveckling, lägger vi under detta och nästa år en god grund för den svenska ekonomins återhämtning.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt dömde ut den moderata ekonomiska politiken med att den är kopierad på Reagans och Thatchers vilken, som han sade, skapat så stort elände. Om det vore så, varför går då de konservativa i England av allt att döma mot en jordskredsseger i det val som skall hållas om en vecka? Varför ökar Reagans popularitet? Varför får socialisten Mitterrand de lägsta opinionstal som någonsin drabbat en fransk president? Jag tycker att dessa uppgifter säger åtskilligt om hur människor uppfattar och uppskattar en marknadsliberal resp. en socialistisk politik. Enligt Kjell-Olof Feldt skulle jag i morse ha klagat över att ekonomin inte förbättras tillräckligt snabbt i Sverige. Något sådant har jag aldrig yttrat. Jag vet inte varifrån finansministern har fått det. Han var ju själv inte närvarande i kammaren. I sitt anförande varnade Kjell-Olof Feldt kort för överdriven optimism, men ägnade ändå lång tid åt att måla framtiden i ljusa färger. Jag tror att han gör klokt i att lyssna till sin egen varning. Internationellt finns det ännu ingen klar konjunkturuppgång. Det är mer fråga om ett förbättrat stämningsläge till följd av oljeprisfallet och sjunkande inflationstakt. Det finns en klar risk för bakslag. Penningmängden har tyvärr vuxit väl snabbt i flera länder. Vi ser i dag för räntorna snarast en tendens uppåt. I Sverige lär ju faktiskt ingenting ha gjorts för att varaktigt rätta till de strukturella obalanser som vi brottas med. Här är den förbättrade stämningen begränsad till exportföretagen, särskilt de stora. Jag skulle till all produktionsstatistik som anförts tidigare här i kammaren vilja lägga några uppgifter. Jag vill erinra om att exporten var oförändrad i april jämfört med ett år tidigare. Industriproduktionen sjönk i mars. Inflationstakten var hög i april, nämligen 0,8 90, vilket motsvarar närmare 10 96 på årsbasis. Vi har för dagen en mycket stram penningmarknad med press uppåt på den korta räntan. Man kan med fog ställa sig frågan om prisutvecklingen redan har nått botten och om de här flaskhalsarna kommer att köra på uppåt. I så fall blir det inte mycket kvar av talet om att det hela skulle kunna stanna på 490. Jag har hört att riksbanken i dag har infört höjda likviditetskvoter, och vi får nog se fram emot alltmer omfattande tvångsåtgärder. Jag frågade tidigare Kjell-Olof Feldt, om han på ett trovärdigt sätt kunde förneka att det blir aktuellt med tvångssparande och andra konfiskatoriska åtgärder. Finansministern får härmed en chans till att svara på den frågan.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt efterlyste här mittenpartiernas synpunkter på moderata samlingspartiet. Nu är det ju så, herr finansminister, att den kompletteringsproposition vi diskuterar är en socialdemokratisk och inte en moderat. Jag ber att när det gäller vår syn i frågor som moderaterna tagit upp få hänvisa till våra reservationer. Vi är inte imponerade av de moderata linjerna i alla avseenden och har också i vissa sammanhang en ganska markerat annan inställning. Vårt budgetalternativ, som jag tycker att finansministern behandlar litet nonchalant, är ambitiöst och har angett besparingar som är fördelningspolitiskt acceptabla. Den här typen av utsträckta händer — nu i form av erbjudandet om höjd bensinskatt — betackar vi oss för. Vi tycker nämligen att man inte nu skall beskatta förbrukning när man inte har substitut tillgängliga. När man ger sig in i en energipolitisk värdering av skattepolitiken tycker jag att det är en viktig omständighet att hålla i minnet. Finansministern har med svepande formuleringar skildrat vad som har skett under de månader som socialdemokraterna har regerat landet. Han t.o.m. plockade fram ett citat om SSAB, och jag ber att få tacka; jag tycker det är angenämt att den tidigare industripolitiken på det här sättet får ett erkännande av finansministern. Det var idel solsken, och då kan man fråga: Vad är det egentligen som vi bråkar om här? Arbetslösheten är fortfarande väldigt hög — alarmerande hög, säger finansministern. Budgetunderskottet ökar mer än hela inkomsten av statsskatten. Vilka konsekvenser får det på kreditmarknaden? Finansministern sade själv att det nu kommer nya sparåtgärder. Jag hoppas att det inte blirsparåtgärder som ökar desorganisationen på kreditmarknaden. Vi har en devalveringseffekt på utlandsskulden som torde vara i storleksordningen 22 miljarder, herr finansminister. Det är pengar att tjäna in. Vi har inte sett sluträkningen för devalveringen än, inte ens i det avseendet. Jag skulle alltså vilja summera genom att säga: Det är för tidigt att ropa hej, herr finansminister. Vi har inte ens börjat komma till rätta med de grundläggande obalansproblemen i vår samhällsekonomi. Och vad som är alarmerande i sammanhanget är att det finns en brist på förtroende för regeringens ekonomiska politik. Jag ber finansministern notera att i denna kammare har i dag talesmän för en majoritet av ledamöter vitsordat att regeringen saknar majoritet för sin ekonomiska politik. Det måste vara ett memento, det måste vara någonting som stämmer till eftertanke.

Fru talman! Finansministern försöker nu, som i många debatter tidigare, göra gällande att det blev en markerad förändring av den ekonomiska politiken i och med regeringsövertagandet i oktober 1982. Visst var det en förändring i en mening, och då vill jag särskilt peka på den förändring som ni den dag ni övertog ansvaret i kanslihuset gjorde av er egen politik. Före valet fick vi ju höra hur lätt det skulle gå att korrigera en rad svårigheter som vi levde med i början av 1980-talet och andra hälften av 1970-talet. Hur är det egentligen, herr finansminister, i Ludvig Svenssons gardinfabriki dag? Jublar man över att bostadsbyggandet har kommit i gång på det sätt som ni rundhänt lovade svenska folket före valet? Finansministern säger här att man har fått en förändring i inflationsutvecklingen genom den politik han har presenterat, men sanningen är faktiskt den, att vi i mittenregeringen lyckades komma ned från en 14—15-procentig inflation till en 7-8-procentig. Vi räknade med — och hade stöd från OECD-experterna — att komma till de 5-6 26 som skattereformen byggde på. Därefter kom den socialdemokratiska politiken och förde upp inflationen till tvåsiffriga tal igen. Sedan dess har den internationella ekonomin förbättrats högst väsentligt. Det har naturligtvis underlättat ert arbete, det skall jag ärligt erkänna. Vi hade att försöka hålla uppe produktion och sysselsättning 1981 i en tid av sjunkande världshandel. För första gången under efterkrigstiden minskade världshandeln med någon procent. Nu är det återigen en tillväxt i världshandeln, herr finansminister, och det är en väldig skillnad att klara produktion och sysselsättning i en ekonomisk miljö som den världshandeln presenterar i dag. Sedan måste jag, fru talman, säga något om det helt häpnadsväckande påståendet att folkpartiet inte skulle ha presenterat ett budgetalternativ som innebär rejäla besparingar. Bruttobesparingarna är på 13 miljarder, netto har vi 10 miljarder, som är bestående besparingar. Till det kommer det som finansministern talade om här, finansiella åtgärder — att man lyfter ut kreditinsatser för bostadsbyggande och sådana ting på 20 miljarder. Detta är tunga faktorer när man skall bedöma de krav som ställts på upplåning för statens verksamhet på en redan knapp kreditmarknad.

Fru talman! Finansministern tecknade en relativt optimistisk bild av den ekonomiska utveckling som just nu pågår i Sverige. Jag hoppas naturligtvis att han har rätt, men jag tror att det är nödvändigt att sätta upp en rad stora frågetecken i kanten för den optimism han visat. Utvecklingen under det här året får naturligtvis som alltid slutligen visa hur det kommer att gå. Jag skall inte fortsätta diskussionen på den punkten, utan knyta an till ett annat tema. Det är bara moderaterna som tror att man genom att ta bort alla offentliga åtgärder i den ekonomiska politiken på bästa sätt kan säkra ett ekonomiskt uppsving. Alla andra partier hävdar, såvitt jag förstår, att ett offentligt understöd i olika former är nödvändigt i form av olika typer av en ekonomisk politik. Oavsett om vi har ett uppsving på gång eller fortfarande sitter fast i en stagnation är det enligt vår mening framför allt på tre områden som det är nödvändigt med mera offensiva åtgärder. Det första gäller naturligtvis en samlad plan för en verklig attack på arbetslösheten. Jag har redan utvecklat detta tema i ett tidigare anförande och skall här bara säga att detta är huvudfrågan, den centrala frågan i svensk ekonomisk politik f. n. Kan vi inte lösa den och avskaffa arbetslösheten, löser vi heller icke uppgifterna att bekämpa inflationen och nedbringa underskottet i Sveriges ekonomi. Det andra området som jag tror också är oerhört viktigt om man skall kunna få till stånd en uppgång är att öka den effektiva efterfrågan i samhället. Den har pressats ner, framför allt under åren av borgerlig regering, och vi måste nu ha en vändning i det avseendet. Det tredje området gäller åtgärder för att åstadkomma en rättvisare fördelning. Det är ingen tvekan om -— vilket också LO-ekonomerna konstaterat — att fördelningspolitiskt är detta år redan förlorat. Det gäller naturligtvis framför allt åtgärder i anslutning till den skattereform som mellanpartierna och socialdemokraterna kommit överens om. Jag vill gärna återkomma till det temat, men det är en fråga jag vill ställa till finansministern, och den är viktig. Man har nu avstått från att använda proms för att kompensera för bortfallet av inkomster genom skattesänkningen. Är det en tillfällig åtgärd? Eller skall vi tolka det så, att det ställningstagandet att man icke får använda proms för att kompensera för bortfallna skatteinkomster är en helt ny linje som socialdemokratin har slagit in på?